Herr talman! Catarina Rönnung uttrycker nu oro över att reklamintäkterna inte skulle räcka till. Det illustrerar skillnaden mellan marknadsekonomi och planhushållningsfilosofi. Catarina Rönnung vet hur det förhåller sig. Man skall inte införa en reklamfinansierad TV-kanal, eftersom intäkterna inte är tillräckliga. Man skall förhindra och förbjuda. Marknadsekonomi innebär att man säger: Själv tror jag inte på detta, men låt gärna andra försöka. Det system som har visat sig kunna fungera inte bara i England och många andra länder utan också i Finland behöver man inte döma ut på förhand. Catarina Rönnungs uttalande var en mycket klar illustration av skillnaden mellan ett marknadsekonomiskt perspektiv och planhushållningsfilosofin.
Herr talman! Jag är tacksam för att Catarina Rönnung nu lyfte fram vad utskottet skriver i frågan om resurser till de små distrikten. Jag tror att det är värdefullt att det på detta sätt poängteras i denna debatt. Självfallet har jag inte tagit ad notam allt vad som stod i artikeln i Aftonbladet i söndags. Jag sade tt.o.m. att jag inte ville göra någon värdering av uppgifterna. Men om de speglar inställningen hos ledningen för Sveriges Radio/TV:s kanaler, kommer det givetvis att finnas oöverstigliga hinder för att lokalisera ledningen för rikskanalen till en ort utanför Helsingfors.

Herr talman! Den proposition som behandlas i utskottsbetänkandet och som är föremål för dagens kammardebatt har tillkommit efter en lång process, bl.a. i en parlamentarisk beredning. Skälet till att processen tog, och fick ta, så lång tid var att det för både regering och opposition bedömdes som utomordentligt viktigt att de avtal som skall reglera Sveriges Radio AB:s och dess dotterbolags verksamhet under den kommande sexårsperioden skulle träffas under en så bred enighet som möjligt. För ett land som vårt, för medborgare i ett litet språkområde, är det centralt att det nationella radiooch TV-företaget kan bedriva en verksamhet i allmänhetens tjänst utan att vara föremål för uppslitande och svåra strider som har partipolitisk karaktär. I den proposition som jag på regeringens uppdrag har lämnat till riksdagen redovisas alltså en i huvudsak enig berednings uppfattningar. Det betyder naturligtvis inte att propositionen i alla delar är uttryck för varje uppfattning som ett enskilt parti kan ha haft vid inledningen av beredningsarbetet — och det är viktigt att påpeka. Propositionen präglas naturligtvis i långa stycken av resonemang som förts, av slutsatser som vi har kommit fram till, av avvägningar som gjorts och av tillmötesgåenden som visats från de i beredningen ingående partierna för att möjliggöra denna enighet. Den breda enigheten är angelägen framför allt därför att den ökar möjligheterna för det nationella radiooch TV-företagets integritet. Det är skälet till att vi har varit så måna om denna enighet. Jag skall för den skull inte ta upp någon polemik med Jan-Erik Wikström, när han uppenbarligen söker finna en personlig identitet i propositionstexten med hänvisning till 1978 års proposition. Jag kan förstå att han gör det eftersom han inte har deltagit i beredningsarbetet— det har Ingemar Eliasson gjort för folkpartiets vidkommande. Jag skall heller inte kommentera de recensioner av propositionen som Jan-Erik Wikström gör. Han gillar ju ibland att recensera, vilket Catarina Rönnung nyss fick erfara. Låt mig i stället redovisa några huvudpunkter kring det som är propositionens grunder. Utgångspunkten när vi började vårt beredningsarbete var konstaterandet att erfarenheterna från den gångna perioden inte var uteslutande positiva. Vi kunde konstatera att det fanns oklarheter i regelskrivningen när det gällde vilka fullmakter som skulle gälla i fråga om moderbolag och dotterbolag. Det framkom när vi behandlade förslaget om betal-TV, som hade svårt att finna rätt forum i Sveriges Radio-koncernen, och det framkom när initiativrättsskrivelsen behandlades i styrelsen. Det krävdes alltså en förstärkning av moderbolaget — därom blev vi tidigt överens — och en klarare angivelse av kompetensfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag. För att denna förstärkning av moderbolaget skulle bli möjlig krävdes också — och det är viktigt att påpeka i det här sammanhanget — att moderbolaget kunde uppnå en större självständighet i förhållande till regering och riksdag. Först när moderbolaget har sådana något vidare fullmakter kan man också ta till vara en något starkare beslutsrätt gentemot dotterbolagen. Detta hänger alltså samman i propositionen och i den överenskommelse som ligger till grund för denna. Det är viktigt, inte bara för att klara näraliggande och löpande ärenden = Prot. 1985/86:160 under en period utan också i en ny och förändrad mediesituation, att Sveriges 3 juni 1986 Radio som nationellt radiooch TV-företag har möjlighet att göra en samlad bedömning av hela mediaområdet, dvs. hela det område som täcks av den s.k. public service-verksamheten. Vi lyckades alltså så småningom nå fram till ett brett samförstånd om Sveriges Radios kommande verksamhet. Vi lyfte i det stycket ut frågan om reklamfinansieringen vad gäller den tredje kanalen. Jag tror att det är värdefullt att så kunde ske, eftersom Sveriges Radios organisationsform i sig inte behöver vara annorlunda om företaget skulle ha möjlighet att finansiera en TV-kanal med vissa reklamintäkter eller om det vid sidan av Sveriges Radio-företaget skulle kunna finnas andra TV-företag. Vi får dessutom tillfälle att särskilt behandla frågan om reklamfinansiering i den remissomgång som följer på överlämnandet av enmansutredningen om effekterna av införande av reklam i svensk television. Utredaren Jan-Olof Gurinder, som i sitt arbete har kunnat möta betydande komplikationer, eftersom frågan är mycket komplicerad, räknar nu med att hans arbete skall vara avslutat i månadsskiftet juni-juli. För egen del är jag mycket angelägen om att utredningen då kan läggas fram och bli föremål för remissbehandling. Med en viss irritation har jag under de senaste veckorna kunnat se att man i några tidningar har hävdat att jag skulle ha vägrat att ta emot reklameffektutredningen därför att jag inte gillade dess tankegångar. I själva verket är det så att det jag har sett av reklameffektutredningens material tyder på att utredaren har dokumenterat att frågan om reklamfinansiering i televisionen är betydligt mer komplicerad än vad de flesta reklamivrare har föreställt sig. När Catarina Rönnung pekar på att reklamfinansieringen ingalunda är så säker, är det ju inte ett inlägg för att säga att folk inte skall få förlora pengar på en marknad — det får man gärna göra. Men man måste fundera över: Vad är det för verksamhet de sysslar med? När man gör den bedömningen är det ju ansvaret för TV-verksamheten som är det avgörande. Då kan man konstatera att BBC i England har kommit att något tveka inför tankar på en reklamfinansiering av BBC:s kanaler med hänvisning till att marknaden är så osäker att man inte vill ge sig ut och leka på den utan att något avvakta. Den bedömning som regeringen har gjort, att vi har skäl att avvakta en omfattande debatt och att iaktta utvecklingen innan vi tar ställning, tycks också vinna stöd från andra länder. Låt mig, herr talman, mycket kort säga några ord till Ingrid Sundberg. Hon riktar en fråga till mig om vad jag menar med ”huvuddelen av den tid som folk kan se på TV”. Detta är utskottets skrivning. Jag har — och på den punkten är jag ledsen om jag tvingas vara vag i min formulering visavi Ingrid Sundberg — i propositionen, och där har beredningen varit ense, utgått ifrån att vi skall stå fast vid att Sveriges Radios styrelse och dotterbolagen skall ha en självständighet i sin planering. Jag har därför bara angivit de allmänna villkoren och de allmänna ramarna och inte gått ut och gjort någon detaljföreskrift om hur fördelningen i sändningstid mellan de olika kanalerna skall vara. Det är alltså styrelsen, som liksom i fråga om val av förläggningsort för den andra kanalen, skall ta ställning till det. Jag vill bara erinra om att styrelserna för Sveriges Radio, moderbolag och dotterbolag, inte är vilka 25 Prot. 1985/86:160 styrelser som helst. Till dessa styrelser har inte rekryterats personer som 3 juni 1986 erbjudit sig att gå in i en styrelse för att de tycker att det är festligt och som Tom ooBm RR oo maninte vet vilka de är, utan här är det i hög grad fråga om styrelseledamöter som har förankring och kontakt också i parlamentariska sammanhang men som i sin egenskap av styrelseledamöter har att förvalta ett självständigt uppdrag. I den nya och sig förändrande mediesituation som vi nu kommer att möta krävs ett nationellt radiooch TV-företag med självständighet och oberoende. Den proposition som lagts fram och som utskottet har behandlat ger förutsättningar för en sådan självständighet och ett sådant oberoende.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det var utskottets skrivning som jag citerade, men i propositionen har statsrådet skrivit på ett ställe: ”Planeringen av distriktens produktion som skall sändas i rikskanalen förutsätts bli mera styrd än vad fallet är i nuvarande system. Rikskanalen förutsätts sålunda sända regionalt material.” Den kortfattade upplysningen gör att man inom utskottet måste ställa sig frågan: Får rikskanalen möjlighet att sända annat än regionalt producerade program? Då kommer självfallet frågan in om möjligheten att inköpa program. Vi har ju totalt sett i TV en begränsad andel som produceras i Sverige. Av detta är i sin tur en begränsad andel producerad ute i landet. Totalt sett är ungefär 25 96 av det som visas producerat utanför Helsingforssregionen. Det har kommit till utskottets kännedom att det internt inom Sveriges Radio har cirkulerat ett papper som skulle ge, om jag minns siffrorna rätt, Helsingforsskanalen ca 110 sändningstimmar per vecka och rikskanalen 47,5 sändningstimmar per vecka. Då började utskottet att reagera.
Herr talman! Bengt Göransson säger med mild ironi att jag gillar att recensera. Ja, men riksdagen har ju i uppdrag att just recensera, eller granska, regeringens förslag. I dag har jag på alla punkter utom på en som inte tas upp i propositionen — det gäller frågan om en fristående kanal — berömt regeringen. Jag tycker nämligen att sanningen skall fram — även om den, som i det här fallet, råkar vara behaglig för både Bengt Göransson och mig.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad kulturministern sade angående värdet av en bred enighet bakom en förändring av riktlinjerna för Sveriges Radio och TV. Jag sade i mitt anförande tidigare att det är värdefullt att man har kunnat komma fram till en sådan förändring. Jag sade detta också med tanke på resultatet beträffande inriktningen av kanalkonstruktionen. Självfallet har varje enskilt parti, utifrån nämnda gemensamma uppslutning, möjlighet att göra nyanseringar. Det är väl vad som skall komma fram i en debatt som denna.

När det gäller den information av den 14 maj som har gått ut inom företaget, Ny kanalstruktur — mer pengar till program, rör det sig ändå, som Ingrid Sundberg nyss sade, om en uppgift om att sändningstiden i kanal 1, Helsingforsskanalen, skall öka till 110-115 timmar per vecka. Man beräknar att sändningstiden i kanal 2 kommer att omfatta 47,5 timmar per vecka under de närmaste tre åren. Det är målsättningen. Det framgår klart av det meddelande som har gått ut inom företaget att det finns skillnader i fråga om fördelningen av sändningstiden under dagen.
Herr talman! I fråga om reklam i TV tror jag att man skall akta sig för att hänga upp alltför mycket på den kommande reklameffektutredningen. Bengt Göransson hänvisade till denna, och det har för övrigt också konstitutionsutskottet gjort i sitt yttrande om en vpk-motion i denna fråga. För det första tror jag att beräkningarna av vilka effekter reklam i TV kommer att få alltid måste vara ytterst osäkra så länge vi inte har infört systemet i fråga. Vi vet ju inte hur det här kommer att rulla vidare. Med tanke på denna osäkerhet tycker jag som sagt att man inte skall hänga upp alltför mycket på nämnda utredning. För det andra vill jag framhålla — och det är det viktigaste — att vad utredningen än kommer fram till, kvarstår alla de principiella skälen för att fridlysa åtminstone Sveriges Radio och TV vad gäller kommersens krafter. Vi har ingen anledning att ytterligare öka utbudet av reklam i massmedierna. Den principiella hållningen kan inte påverkas av frågan om huruvida dagspressen drabbas i större eller mindre utsträckning av reklam i Sveriges Radio/TV.
Herr talman! Jag vill påpeka för Ingrid Sundberg att förslaget om förändrad programsättningsprincip och kanalförändringen i televisionen är ett förslag, som ursprungligen kommer från TV-bolaget och alltså har behandlats inom dess styrelse. Man har då begärt att få göra på detta sätt. Beredningen har alltså inte hittat på ett eget förslag. Jag vill erinra om vad som sägs i propositionen, nämligen att förutsättningarna för den ändrade strukturen är att rationalliseringsvinster kan uppnås samt att verksamheten uppfyller grundläggande krav på kvalitet, mångfald och intern konkurrens. Det kommer an på styrelserna att se till att detta tillgodoses. Till Bo Hammar vill jag bara säga att man naturligtvis inte skall hänga upp ett beslut på reklameffektutredningens betänkande. Det viktiga med denna utredning är att de svenska medborgarna får möjlighet att föra en fördjupad debatt om reklamfinansiering av televisionen på bättre och sakligare grunder än debatten hittills tyvärr har förts.
Herr talman! Vi kan gärna föra en saklig debatt om de resultat som reklameffektutredningen kommer fram till. Jag vill emellertid peka på dels de osäkerhetsfaktorer som finns i denna fråga, dels vår principiella hållning, som har varit hela arbetarrörelsens hållning, att man skall försöka hålla tillbaka litet av reklamens och kommersialismens krafter. Detta ställningstagande gäller oberoende av om reklam i TV mer eller mindre drabbar dagspressen eller kan ge tillskott till TV:s verksamhet. Vår principiella linje måste ligga fast. Det är därför som jag varnar för att fästa så enormt stort avseende vid denne enmansutredare.

Herr talman! Gunnel Liljegren och jag har motionerat om en prövning av televerkets framtida roll; inte minst gränserna och villkoren för den konkurrensutsatta sektorn i relation till monopolområdet. Ett huvudskäl till detta krav är utvecklingen i fråga om kabel-TV. Byggandet av kabelnät och distribution av satellit-TV skall ju ske under konkurrens, men detta har i viss utsträckning blivit en fiktion. Jag skall illustrera situationen med några citat. Ur Svenska Dagbladet den 26 april 1986 hämtar jag följande: ”På flera platser i landet har televerket dragit fram kablar för kabel-TV till villor och flerfamiljshus innan de fått kabelnämndens tillstånd. I Falun har man till och med fått fastighetsägare att betala anslutningsavgifter på 1 500 kr.per fastighet innan tillstånd gavs.” ”Striden om kabel-TV blir allt tuffare. En medlem i Kabelnämnden, Björn Malmberg, har anmält Televerkets marknadsföring till Konsumentombudsmannen.

Det menari varje fall kulturchefen i Uppsala, Frans-Olof Brunzell, sedan juridisk expertis på kommunförbundet utrett frågan. — — — Åke Nordström, projektledare för kabel-TV-gruppen vid televerket i Uppsala, säger att televerket alltid begär tillstånd när man vill gräva upp mark för kabelnedläggning. — Däremot drar vi ledningar utan att begära kommunens tillstånd i redan befintliga kabeltunnlar. Vi anser att vi disponerar de tomma rören, som vi alltså lagt ned vid ett tidigare tillfälle.” ”I december 1983 ansökte vi om tillstånd att förlägga koaxialkabel för kabel-TV-sändningar i kommunens mark, men vi har ännu efter nio månader inte fått vår ansökan prövad. Det säger Folke Hellbom, Uppsala Telekonsult AB - Telekonsult hävdar att den långa handläggningstiden inneburit att närmaste konkurrenten televerket hunnit dra kablar i sina redan befintliga " kabeltunnlar och därmed kommit i kapp den framförhållning på ett år som = Prot. 1985/86:160 Telekonsult tidigare hade.” 3 juni 1986 De här citaten visar två ting: dels att televerket har gått mycket burdust fram i sin hantering av kabel-TV-utbyggnaden, dels att man — ibland med en kommuns aningslösa bistånd — på den konkurrensutsatta sektorn begagnar fördelar som grundar sig på monopolverksamhet, såsom att verket förvaltar dets.k. allmänna telenätet. Det ger erfarenheter och tekniska resurser i form avt.ex. kabeltunnlar. Den uppkomna situationen är inte bra. Den är inte bra för televerket, vars anseende riskerar att naggas i kanten. Den är inte bra för allmänheten, som alltid förlorar på att konkurrens sätts ur spel. Det minskar erfarenhetsmässigt såväl valfrihet som ekonomisk effektivitet. Jag beklagar att det inte har gått att få enighet kring önskemålet om en översyn av televerkets roll. Men jag spårar ändå en medvetenhet i kulturutskottets majoritetsskrivning, som går ut på att trafikutskottet förutsätts uppmärksamma de frågor som motionärerna aktualiserat. Det är dock ett sätt att skjuta problemet ifrån sig. Jag yrkar därför bifall till reservation 8. Låt mig slutligen säga ett par ord om radiomediet. Ett fjärde FM-nät kommer att etableras för att i första hand tillgodose lokalradions behov. Det är utmärkt att lokalradion får sitt eget nät. Den lokala radion ges en ökad valfrihet. Därmed förbättras dess möjligheter att bli ett nära och vardagligt alternativ till TV-n. Skillnaden är att publiken känner de människor som framträder i lokalradion — folket i TV känner man bara till. Men TV har de stora resurserna och rör sig ofta på internationell nivå. Riksradion har något av en mellanposition, som kan vara svår, men äger naturligtvis sina egna kvaliteter. Det har ändå förvånat mig hur svårt det har varit att få i gång ett fungerande samarbete mellan riksoch lokalradion. För riksradion borde lokalradions täta nät av medarbetare med kännedom om alla delar av vårt land vara en utomordentlig tillgång. Men den har nyttjats föga. Man har väl velat vara sig själv nog. Mot den bakgrunden är jag oroad av det tal om en eventuell sammanslagning av bolagen som propositionen ägnar sig åt. Jag tror att det skulle lägga en tung hand över lokalradion, såväl administrativt som programmässigt. Om lokalradiostationerna får arbeta under stor frihet i en egen radiokanal, kan de göra bra program för sina egna lyssnare och säkerligen även fungera som leverantörer av material till riksradion. Men att organisatoriskt slå påsarna samman medför risk för en toppstyrning som förlamar. Något sådant förslag föreligger inte i dag, herr talman, men jag tillåter mig ändå att skjuta på de försöksballonger som höjt sig över horisonten.

Herr talman! Som framgick av mitt tidigare anförande är det ingen konst att hitta exempel på kritik mot televerket. Om Catarina Rönnung saknar det har jag alltså gett fyra exempel, och jag hade kunnat skaffa många fler om jag velat belasta kammarens tid med det.

Detta skapar en obalans som är otillfredsställande. Det är således en orsak till att en översyn kan behövas. En annan orsak är att vissa kommuner, med eller mot sin vilja, också bidrar till att skapa en sådan obalans. Jag tror att vi hamnar i en olycklig situation och att allmänheten får mindre glädje av de möjligheter som de nya media erbjuder, om vi inte ser till att den fria konkurrens som är inbyggd i systemet — då det gäller dels att lägga ut näten, dels att distribuera satellit-TV — också förverkligas i praktiken.

Herr talman! Från förra riksmötet finns en motion av Kenth Skårvik och Elver Jonsson, som tar upp situationen för de finländska invandrare som har svenska som modersmål. Bland nästan 80 000 finlandssvenskar är det många som över huvud taget inte talar finska. Vi tycker det är självklart att människor från samma ursprungsland skall ha tillgång till sin hemlandsinformation och hemkultur på lika villkor oberoende av modersmålet. Det är därför det är så angeläget att det finskspråkiga nyhetsprogrammet Viikkokatsaus, som sänds i TV 1, textas till svenska. Vi anser liksom utskottet att det ankommer på Sveriges Radio att avgöra om man har råd med ökad TV-textning. Emot utskottets mening att programmet Viikkokatsaus då skall komma i första hand har vi inte funnit anledning att reservera oss. Vi kan bara hoppas att Sveriges Radio gör samma prioritering. Men sker ingen förbättring framöver, kommer vi givetvis att ta upp frågan på nytt. I propositionen finns också ett förslag om att nuvarande TV 1 och TV 2 slås ihop till en s.k. Helsingforsskanal och att en ny kanal med de tio regionaldistrikten plus ett elfte för Upplands och Södermanlands län skall samlas i en enhet, kallad rikskanalen. När TV 2 startade väcktes mycket stora förhopp ningar om att den stimulerande konkurrensen skulle berika de båda Prot. 1985/86:160 kanalerna till glädje för tittarna. Så blev det inte riktigt. Med två TV-kanaler 3 juni 1986 där den samlade produktionen bär samma starka prägling av stockholmsområdets näringsliv, samhällsstruktur, kultur osv. är det knappast förvånande att utskottet hade att ta ställning till inte mindre än åtta motioner med samma begäran: flytta den nya rikskanalen till en ort utanför Helsingfors. Två av motionärerna ville dessutom att riksdagen skulle ta ställning för en viss ort, nämligen Göteborg. Redan vid kulturutskottets första behandling av motionerna rådde enighet om att åstadkomma en gemensam skrivning i motionernas anda. Två av sex alternativa skrivningsförslag med olika grad av preciseringar resulterade i förslag nummer 7, där kulturpolitiska och regionalpolitiska skäl ansågs tala för att riksdagen skulle fatta beslutet om utlokalisering av rikskanalen. Innan Sveriges Radio tog ställning till var den nya kanalledningen skulle placeras, önskade utskottet en redovisning av ekonomiska konsekvenser vid valet mellan olika alternativ, allt för att få till stånd en öppen diskussion. Jag vill påminna om att det var socialdemokraterna som drev de längst gående kraven i skrivningen — en mycket välgörande och klar redovisning av utskottets samlade mening, mycket skarpare än vad vi från de borgerliga partierna vågat hoppas på. Därför blev besvikelsen desto större när vi inför slutjusteringen fann att skärpan i socialdemokraternas tidigare ställningstagande hade lösts upp i en till intet förpliktande mening som lämnade hela avgörandet åt Sveriges Radio. Det var en anmärkningsvärd omsvängning med tanke på de utfrågningar kulturutskottet hade haft då företrädare för TV-ledningen mycket tydligt markerade sin negativa inställning till motionsyrkandena. Den skrivning som utskottsmajoriteten slutligen landade på framstår för mig som politisk akrobatik i den högre skolan. Det är sådant man hört talas om men aldrig riktigt trott på. Nåväl, då har jag gjort ännu en erfarenhet under detta riksmöte. Det är begripligt att inga chefer frivilligt går med på att få sin verksamhet beskuren. Därför har jag mycket svårt att tro att Sveriges Radio utan en uttalad vilja från riksdagen skulle besluta om att flytta den ena TV-kanalens ledningsfunktion till någon plats utanför Helsingfors. Catarina Rönnung kallade majoritetsskrivningen för en klar viljeinriktning. Men vad socialdemokraterna gjorde vid slutjusteringen var ju att retirera till en uddlös mening.

Hade vi tyckt att den skrivningen var redig och klar hade ingen reservation behövts. Kulturminister Bengt Göransson, som sitter på ett Göteborgsmandat, måste väl ändå vid det här laget känna på sig att Sverige utanför huvudstaden inte är särskilt till freds med många av de TV-program som bjuds i dag. I annat fall hoppas jag att det finns någon göteborgare på göteborgsbänken som kan tala om det för honom. Herr talman! Det blir inte mycket av propositionens vackra ord om kvalitet, integritet, mångfald och decentralisering utan den stimulans som konkurrensen mellan två åtskilda TV-ledningar skulle kunna ge. Vi är av den bestämda uppfattningen att man bäst når de uppställda målen genom att flytta ut ledningen för rikskanalen från Helsingfors. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 4 samt reservationerna 1 och 8.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

Herr talman! Efter det fasansfulla mordet på Olof Palme ordades det och skrevs detåtskilligt om det öppna samhället. Man kunde faktiskt få uppfattningen att det, när debatten eller resonemangen skulle handla om det öppna samhället, rörde sig om att statsråd och välkända personer litet enkelt uttryckt skulle kunna flanera på Helsingforss gator utan poliseskort. Naturligtvis har det med öppenhet att göra att inte behöva omge människor med polisskydd, men det öppna samhället måste sannerligen ha fler karakteristika. Jag tycker att vi ofta borde fundera över och även debattera vad som utmärker det öppna samhället. Herr talman! I dag avhandlas ert område, Sveriges Radios verksamhet, etermedieverksamheten, som på ett utomordentligt sätt har med ett samhälles öppenhet att göra. Jag tror faktiskt inte att kammarens ledamöter alltid till fullo observerat hur exempellöst monopolet avskärmar människor från information, från minoriteters program och förslag och faktiskt också från stora folkrörelsers verksamheter. Jag har själv under många år försvarat monopolet, men erfarenheten har gjort detta omöjligt för mig. Ni som tillhör etablissemanget och har era grävda kanaler till monopolet må försvara det, men var säkra på att monopolet inte kan betygsättas som öppenhetens banerförare i alla lägen eller ens i särskilt många lägen. Herr talman! Etermediemonopolens tid är förbi. Vi kan inte i vår vrå av Prot. 1985/86:160 världen tro att vi kan eller bör isolera oss från omvärlden så till den grad att vi 3 juni 1986 slår någon avskärmandets och isolerandets mur runt vårt lands gränser. För att nu kunna etablera större frihet också på etermedieområdet i Sverige måste, såvitt jag förstår, reklam tillåtas för att man skall kunna finansiera programmen. Det är heller inte särskilt justa debattmetoder att alltid frammana de värsta varianterna av reklam, oftast från USA. Det kunde kanske vara något balanserande om man i stället lyfte fram exempelvis reklamsändningarna i finsk TV. När man lyssnar på monopolets försvarare, kan man faktist få för sig att utländska program enbart innehåller reklam. Jag tycker det kan vara nog så intressant att få nyheter från utländska metropoler via utländska TV program. Den bredare och mera allsidiga bild detta kan ge har,enligt mitt förmenande, med ett öppet samhälles kvaliteter att göra. Herr talman! Naturligtvis skall riksdagen våga uttala åsikter om monopolets ansvar för språkvård. Jag tyckte det var häpnadsväckande att lyssna till vad som sades tidigare här i dag, då det nästan gjordes gällande att monopolet är minsann så helig mark att man inte ens hytter åt det vilken vokabulär som än nyttjas. Självfallet bör ingen tolerera att drogbruk opåtalat får breda ut sig i programmen. Jag tycker att det bland svenska politiker ganska ofta existerar en konsilians och en underdånighet gentemot etermedia. Det har alltid förvånat mig. Jag tror att det skulle vara mycket hälsosamt med en frisk debatt om de värderingar och den människosyn programutbudet förmedlar. Det är inte rimligt att låtsas som om det enbart är reklam som förmedlar värderingar och människosyn. Det gör verkligen också programmen. Låt oss öppna det svenska samhället ytterligare, och låt oss vända konformismen ryggen så mycket vi någonsin förmår. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 4 och 8.

Herr talman! Jag kan förstå att Catarina Rönnung tycker att det är svårt att debattera dessa sakfrågor. Därför försöker hon göra en affär av huruvida jag besöker centerns gruppmöten eller inte. Nu råkar Catarina Rönnung och jag komma från samma län, varför jag inte kan tänka mig att hon, trots etermediemonopolets ointresse för det parti jag företräder lever i okunnighet om att jag företräder, ett parti som heter kds, som har ett program också i dessa frågor. Man skulle kunna tänka sig att Catarina Rönnung på grund av att monopolet bestämmer sig för att i stort sett enbart bry sig om de etablerade partierna inte riktigt nåtts av budskapet att kds vill ha frihet på etermediaområdet. Jag hoppas att det har nått fram i dag.

Herr talman! I det nya samhälle som nu håller på att växa fram, det s.k. informationssamhället, har radio och TV en framträdande plats. En stor del av den lättillgängliga informationen förmedlas genom dessa medier med stor genomslagskraft. Televisionen spelar en central roll när det gäller att ta till vara och utveckla de kulturella förutsättningar som finns i landets olika delar. Genom sin möjlighet att redovisa aktiviteter och sprida information i form av program och nyheter över hela landet bidrar televisionen till att skapa identitet, förståelse och samhörighet. Det är mot den bakgrunden självfallet av stor regional betydelse att TV speglar förhållandena någorlunda likvärdigt mellan olika geografiska områden. Härigenom kan televisionen fungera som ett verkningsfullt regionalpolitiskt instrument. I Gävle-Dala-distriktet bor och verkar ca 460 000 människor. Distriktets näringsliv spänner över de flesta industriella sektorer och omfattar samtliga basnäringar. Distriktets kulturliv är synnerligen rikt och mångfasetterat. Det gäller traditionella kulturområden såsom musik, teater, bildkonst, litteratur och museiverksamhet. Även betraktat i ett vidare kulturperspektiv intar distriktet en särställning inom områden som rekreation och turism, utbildningsverksamhet, sport och idrott. I distriktet har också Sveriges Dövas riksförbund sitt förbundskontor och egen folkhögskola med omfattande verksamhet för att tillgodose de dövas speciella kulturintresse. Starka regionaloch kulturpolitiska motiv talar för att denna landsdel borde ha en starkare ställning inom televisionen. Så är dock inte fallet. Gävle-Dala-distriktet utgör i stället ett av landets resurssvagaste TV områden. Jag vill, herr talman, ange några punkter som kan bidra till att förbättra situationen för distriktet. En resursmässig utjämning mellan landets TV-distrikt bör eftersträvas. Härigenom skulle det bli möjligt att bygga ut televisionens bevakning av Gävle-Dala-området. Det ligger också i helt i linje med de utgångspunkter för en regionaliserad programverksamhet som anges både i propositionen och i betänkandet. En teknisk och personell utbyggnad av Gävle-Dala-distriktet kan ske genom att det s.k. reformpåslag som tillförsäkras televisionen under avtalsperioden avsätts för de minsta distrikten. Detta garanterar att målsättningen för den framtida organisationen av televisionen blir sådan att en geografiskt spridd programproduktion blir verklighet. Det är programmässigt och regionalpolitiskt angeläget att egna regionala nyhetssändningar snarast inleds över ett distrikt som geografiskt omfattar Gävleborgs och Kopparbergs län. Det nuvarande s.k. Mittnyttområdet bör klyvas möjliggörande av en bättre bevakning av Gävle-Dala-området. Gävle-Dala-distriktet bör i samverkan med Sveriges Dövas riksförbund ges möjlighet att inleda nyhetssändningar på teckenspråk för landets döva, som trots ett starkt uttalat behov saknar egna informationsoch nyhetsprogram i TV. Jag vill, herr talman, hänvisa till Karl-Gösta Svensons anförande att besluta om omfattningen och områdesindelningen för de regionala sändningarna i TV. Jag delar den uppfattningen, men jag vill ändå med detta inlägg peka på nödvändigheten av en resursmässig likställighet mellan de olika distrikten, så att viktiga delar av landet inte blir åsidosatta.

Herr talman! När det gäller programutbudet i Sveriges Radio/TV under den nya avtalsperioden skriver föredragande statsrådet Göransson i propositionen att de grundläggande föreskrifterna i radiolagen om programverksamhetens utformning inte bör ändras. Programmen i sin helhet skall präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Redan i 1978 års proposition anfördes att det är angeläget att man i programverksamheten iakttar varsamhet vid speglingen av bruket av olika gifter, t.ex. alkohol. Statsrådet Göransson framhåller i den nu aktuella propositionen att också han delar denna uppfattning. Detsamma uttalar också utskottet i sin skrivning. Detta bör då innebära att programföretagen verkligen bör vara mycket medvetna om vikten av att program i radio och TV, som speglar bruk och missbruk av alkohol och andra droger inte förhärligar detta och på så sätt bidrar till en falsk bild av verkligheten. Men hur är det verkliga förhållandet i dag? Glorifieras inte alkoholen i radio, och framför allt i TV, genom t.ex. program om vinprovning eller genom det ymniga drickandet i många nöjesprogram? Särskilt markant är ju förhärligandet av alkoholen i t.ex. amerikanska filmer, där de flesta som uppträder dricker alkohol. Och hur är det med rökningen? Det finns program där dett.o.m. har hänt att man inte bara sett många agerande röka utan också att ett visst tobaksmärke framhållits på ett överdrivet sätt. Detta är naturligtvis helt otillfredsställande. I stället borde oftare en saklig upplysning ges om att ca 6 000 personer varje år dör på grund av alkoholen och att ca 10 000 årligen avlider på grund av rökning. Borde inte socialstyrelsen som ansvarig för hälsovården få ökade möjligheter att i TV ha hälsoupplysningsprogram om t.ex. tobakens och alkoholens skadeverkningar, som motvikt till de TV-program som lätt uppfattas som en glorifiering av alkoholen? Tobakskommittén föreslog i sina utredningsbetänkanden att ”riksdagen som sin åsikt bör uttala att folkhälsofrågor principiellt har mycket stor vikt likaväl som samhällsoch kulturfrågor samt att strävanden att främja en god hälsa för alla måste anses vara ett led i programföretagens verksamhet i allmänhetens tjänst”. Cancerkommittén är inne på samma linje. Den har föreslagit att socialstyrelsen och Sveriges Radio/TV tillsammans undersöker förutsättningarna för dels att berörda myndigheter i ökad omfattning får utnyttja radio-TV för hälsoupplysning av den typ som ges i Anslagstavlan, dels att Sveriges Radio tar initiativ till ökade programinsatser, som kan bidra till ökat intresse och 35 ökad kunskap samt förändrade attityder i fråga om hälsofrämjande levnadsvanor och kända hälsorisker. Riksradion skall dock ha en eloge för heldagsprogrammet om sjukdomen aids. Det borde finnas lika stor anledning att varna för och informera om alkohol och tobak, som ju är våra största sociala och medicinska problem och som orsakar de flesta sjukdomarna i vårt land. Vi är ju måna om att annars genom information och upplysning motverka och undvika farliga miljöer och giftspridning, men tydligen inte när det gäller alkohol och tobak.

Eftersom inte tillräcklig varsamhet iakttas i de program som speglar bruk av alkohol och andra droger, trots att det nuvarande avtalet föreskriver det, skriver vi i motionen att en skärpning borde ske. Nu kan jag emellertid konstatera att utskottet är ganska positivt till en del av de synpunkter och önskemål som vi för fram i vår motion. Bl.a. framhåller utskottet att programbolagen på begäran av statlig myndighet skall sända meddelanden som är av vikt för allmänheten. Herr talman! Jag har här i riksdagsdebatten velat föra fram de här synpunkterna som jag vet delas av den samlade nykterhetsrörelsen, av många andra ideella organisationer, av föräldrar och ungdomsledare och många andra.

Herr talman! Jag skall kommentera kulturutskottets behandling av min motion Kr305 om ett teckenspråkstolkat nyhetsprogram i TV. Riksdagen har tidigare fastslagit teckenspråkets ställning som de dövas eget språk. De dövas rätt till tvåspråkighet föreligger därmed. Kommunikation mellan människor är viktig för varje persons utveckling. Att tala med varandra och uttrycka känslor i ord och spontana handlingar är några förutsättningar för att skapa och nå kontakter. Döva personer kan på grund av sitt handikapp inte på ett likvärdigt sätt delta i den vardagliga kontakten människor emellan. De skapar kontakter i första hand genom sitt eget språk, teckenspråket. Men de kan inte genom detta språk nå fram till oss som har våra hörselorgan i behåll. Vi har nämligen inte lärt oss deras språk. Vi klarar oss ändå. Men gör vi verkligen det? I de flesta fall är svaret ja. Men jag tror att många med mig får en känsla av otillräcklighet, osäkerhet och otillfredsställelse då vi möter en döv person. Vi står handfallna. Vi vet inte hur vi skall bete oss. Vi har svårt att nå och ta kontakt. I sådana situationer skulle det självfallet vara en fördel att kunna kommunicera på de dövas eget språk. Det är inte enligt min uppfattning nödvändigt att bli proffs på teckenspråk, men allt fler av oss hörande borde kunna så mycket att man kan nå en språklig kontakt. Herr talman! Man kan fråga sig vad det som jag nu talat om har att göra med motionens innebörd om ett teckenspråkstolkat nyhetsprogram. Jag kommer så småningom till detta. Först vill jag poängtera vikten av att döva personer ges den möjlighet som det innebär att nyhetsprogram i TV blir föremål för teckenspråkstolkning. Jag är glad över att både departementschefen och ett enigt utskott är positiva till en sådan utveckling. Det är min förhoppning att Sveriges Radio skall kunna förverkliga denna målsättning. En sådan förändring i programutbudet skulle naturligtvis i första hand bli en klar fördel för alla döva personer, men i synnerhet för döva barn och ungdomar som har svårigheter att kunna läsa texten i textade program. Det är viktigt att handikappade människor inte isoleras utan att de på ett tillfredsställande sätt får del av den viktiga samhällsoch nyhetsinformation som TV förmedlar. Genom teckenspråkstolkning av nyhetsprogram i TV skulle informationsutbytet avsevärt förbättras. Intresset att följa dessa program skulle säkerligen öka från de dövas sida. Herr talman! Jag tror dessutom att de dövas eget språk, genom att man teckenspråkstolkar nyhetsprogram, får en högre status. På så sätt kan hörande människor stimuleras till att lära sig detta språk. Det finns således ett samband mellan dels värdet av ett bättre programutbud för döva personer, dels värdet av att skapa intresse för hörande människor att lära sig teckenspråk och på så sätt skapa möjlighet till förbättrade kontakter mellan hörande och döva personer. Jag skall avslutningsvis, herr talman, ge ett par exempel på vad ett framtida teckenspråkstolkat nyhetsprogram i TV kan ge för fördelar. Jag skall försöka teckenspråkstolka slutet i mitt anförande för att visa att det inte är så svårt att lära sig detta språk.

Det kan stimulera hörande människor att lära sig teckenspråk.

Herr talman! I ett flertal motioner har krävts att ledningen för en kommande rikskanal av mediepolitiska och kulturpolitiska skäl skall placeras utanför Helsingfors, eftersom denna kanal i stor utsträckning skall baseras på de olika TV-distriktens produktion. I motion 364, som jag har väckt tillsammans med ett antal kamrater, har jag också krävt att riksdagen uttalar sig för att ledningen för denna kanal placeras utanför Helsingfors. Herr talman! Det är tyvärr inte alltid så att riksdagens utskottsskrivningar är kristallklara. Föreliggande betänkande från kulturutskottet kan hänföras till den skaran. De motioner som jag åberopade och som kräver utlokalisering av rikskanalens ledning avstyrks av utskottet med hänvisning till att det bör ankomma på Sveriges Radios styrelse att fatta beslut i frågan i enlighet med det synsätt som präglar propositionen. Frågan är: Har utskottets majoritet gett någon vägledning för hur detta beslut skall se ut? Har riksdagen uttalat sig för att ledningen skall placeras utanför Helsingfors? Efter att ha läst utskottets betänkande ett flertal gånger mycket noga och i dag uppmärksamt lyssnat på utskottets talesman Catarina Rönnung har jag Prot. 1985/86:160 «kommit till den slutsatsen att så är fallet — att riksdagen om en stund kommer att fatta ett beslut som, med den skrivning utskottsmajoriteten har gjort, innebär ett klart uttalande från riksdagen att ledningen för rikskanalen skall placeras utanför Helsingfors. Jag vill därför citera dels vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet, dels vad utskottets talesman nyss har sagt här i debatten. De här uttalandena är, menar jag, klara anvisningar till Sveriges Radios styrelse att ledningen för rikskanalen skall placeras utanför Helsingfors. På s. 21 i betänkandet, där man redovisar olika skäl för lokaliseringen, säger man: ”Det är rimligt att ledningen förläggs till något av de distrikt där programproduktionen skall ske. Det är viktigt att rikskanalens programledning kan hämta de direkta dagliga impulserna och stimulansen från någon annan debattoch kulturmiljö än huvudstadens för att en verkligt berikande kanalkonkurrens skall uppstå. Nära detta argument ligger argumentet att det är mindre risk för likriktning inom TV om ledningen för de båda TV kanalerna inte är lokaliserade till samma ort.

Vid val av förläggningsort bör i så fall hänsyn tas till såväl ekonomiska som kulturpolitiska faktorer. Även regionalpolitiska skäl bör kunna vägas in i sammanhanget.” Jag uppfattar denna formulering från utskottsmajoriteten som ett klart uttalande från riksdagen att Sveriges Radios styrelse har att följa detta uttalande, som riksdagen kommer att anta om utskottsmajoritetens förslag får majoritet i riksdagen om en liten stund. För att ytterligare understryka detta vill jag återge vad utskottets talesman sade nyss i debatten: Utskottet finner skäl som talar för en utlokalisering och förutsätter att moderbolaget i sin bedömning tar hänsyn till detta. Utskottet anser dessutom att regionalpolitiska fördelar uppnås. Jag tycker att det är alldeles klart, efter den debatten, att det beslut som Sveriges riksdag kommer att fatta är ett beslut som skall vara vägledande för Sveriges Radios styrelse. Jag har därför inte några som helst svårigheter att, efter denna debatt och det klargörande den har gett, stödja utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Det var riktigt rörande att lyssna till Kurt Hugosson, som i dag har kommit till insikt. Om det inte hade varit för det lilla förargliga uttrycket ”för den händelse” beslut om en utlokalisering skulle fattas, skulle jag ha trott på Kurt Hugosson. Men det lilla förargliga ”för den händelse” finns där.
Herr talman! Om Margareta Fogelberg gör en språklig analys av utskottets 3 juni 1986 betänkande, vilket i och för sig inte torde vara erforderligt, skall hon finna att den inskjutna satsen med orden ”för den händelse” syftar på om en rikskanal kommer till stånd. Om så inte blir fallet finns det inte heller någon ledning att utlokalisera från Helsingfors. Men eftersom jag har uppfattat utskottets betänkande och dagens debatt så, att det blir ett klart uttalande från riksdagen att en rikskanal skall komma till stånd, anser jag att skrivningen är entydig och klar.
Herr talman! Utskottsmajoriteten säger inte ett ord om att en rikskanal skall komma till stånd. Däremot förutsätter vi det i reservationen, i och med att vi begär en utlokalisering av rikskanaler.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är något förvånande att dagens debatt i så hög grad som fallet är koncentreras kring frågan om utlokalisering av den s.k. rikskanalen utanför Helsingfors — läs Göteborg. Det är förvånande därför att debatten i dag gäller en mycket omfattande liksom omsorgsfullt utarbetad och viktig proposition om hela Sveriges Radios verksamhet. Det är förvånande därför att det råder en total enighet i utskottet om att det finns skäl som talar för en utlokalisering av ledningen för den kommande rikskanalen utanför Helsingfors. Det finns vidare en enighet i utskottet om det nödvändiga i att grundligt undersöka de journalistiska, ekonomiska och regionalpolitiska effekterna av en utlokalisering av rikskanalen. Var finns då den minimala spik som de borgerliga försöker koka utlokaliseringens soppa på, speciellt Margareta Fogelberg? Jo, just i den skillnad som finns mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservanternas. Utskottsmajoriteten förutsätter att Sveriges Radios ledning självfallet skall ta hänsyn till kulturpolitiska, journalistiska och regionalpolitiska skäl i sin bedömning av en eventuell utlokalisering av ledningen någon annanstans. Varför anser reservanterna att Sveriges Radios ledning inte har den kapaciteten? Utskottsmajoriteten förutsätter också att Sveriges Radios ledning har motsvarande förmåga att kunna fatta sådana beslut som här diskuteras. Därför har vi förtroende för ledningen. Varför anser ni från reservanternas sida att Sveriges Radios ledning inte är kapabel att fatta de aktuella besluten? Ni säger i er reservation 4 att det enligt utskottets mening inte finns något hinder för Sveriges Radio att självt ta initiativ i denna fråga. Fattas bara att man skulle förhindra Sveriges Radio att ta ställning till frågan! Ni fortsätter i reservationen: Men om Sveriges Radio fattar beslut om att förlägga ledningen för en rikskanal till en ort utanför Helsingfors skall man återkomma till regering och riksdag. Jo, jag tackar jag. Det finns alltså inget hinder för Sveriges Radio att ta initiativ, men besluten skall fattas här. Detta är den minimala spik som ni försökte koka soppa på — och det är inget nytt. De borgerliga partierna har alltid försökt inskränka Sveriges 39 Prot. 1985/86:160 Radios möjligheter att kunna fatta sådana här viktiga beslut. Ni vill alltid ha en inblandning från politikernas sida i frågor som rör Sveriges Radios verksamhet. De sista raderna i den borgerliga reservationen 4 handlar om ekonomi. Om nu Sveriges Radios ledning skulle komma fram till att en eventuell utlokalisering skulle innebära avsevärda kostnader som skulle drabba radiofonden, måste Sveriges Radio komma tillbaka till riksdagen och begära beslut. Men mig veterligen finns det ingen bestämmelse eller lagstiftning som förhindrar någon myndighet att ta sådana här initiativ. Det finns ingenting som förhindrar Sveriges Radio att komma tillbaka till riksdagen och regeringen och begära de nödvändiga medlen för en eventuell utlokalisering av ledningen för rikskanalen till Göteborg. Anser ni att Sveriges Radios ledning lider av någon obotlig blygsamhet, som skulle förhindra den från att utnyttja den rätt som ledningen självfallet har? Det anser inte vi. Med vi menar jag vänsterpartiet kommunisterna, som i just denna fråga tillhör utskottsmajoriteten. Vi tycker att Sveriges Radios ledning självfallet skall ha det ansvar som tillkommer ledningen, skall ha möjligheter att kunna fatta sådana här beslut. Hela utskottet har dessutom klart uttalat sin vilja, när man har sagt att det finns starka skäl som talar för en lokalisering av ledningen för den nya kanalen till en ort utanför Helsingfors, till Göteborg. Men det ankommer på Sveriges Radios ledning att fatta beslutet, inte på riksdagen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer och i Övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill gärna hänvisa till reservation nr 4. Det är inte sant, som Alexander Chrisopoulos sade, att vi i reservationen inte begär någon redovisning. Tvärtom begär reservanterna en ingående redovisning av såväl de ekonomiska som de medie-, kulturoch regionalpolitiska konsekvenserna av föreliggande alternativ. Alexander Chrisopoulos, som är göteborgare, borde värna om den starka vilja som finns i Göteborg att få ledningen för rikskanalen förlagd dit. Utskottet har dock inte nämnt några geografiska namn i detta avseende. När jag hör Alexander Chrisopoulos redogöra för nödvändigheten av att man i ett sådant här fall måste gå till regering och riksdag och begära mera medel, finner jag det anmärkningsvärt att han inte direkt kunde stödja reservationen. Den enda skillnaden, enligt honom, är ju att vi öppnar dörrarna för ett framtida agerande som möjliggör ett realiserande av ett önskebeslut i Sveriges Radios styrelse.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det råder enighet i utskottet om det nödvändiga i att undersöka de ekonomiska, journalistiska och kulturpolitiska effekterna av en eventuell utlokalisering. Skillnaden är att majoriteten, vi och socialdemokraterna, anser att dessa undersökningar skall göras av Sveriges Radios ledning. Vi anser att det är självklart att den kommer att ta hänsyn till sådana aspekter när den diskuterar och fattar beslut i frågan. Reservanterna däremot anser att det här är en debatt som i första hand Prot. 1985/86:160 politikerna bör föra. Visserligen föreslår ni att Sveriges Radio skall göra — 3 juni 1986 undersökningarna, men ni anser att debatten skall föras av politikerna. Det finns inga hinder för Sveriges Radios ledning att ta initiativ i frågan, säger ni. Fattas bara att det skulle finnas sådana hinder! Ingrid Sundberg anser att jag som göteborgare borde ha en annan inställning. Jag är visserligen göteborgare, men jag lider inte, som många andra, av något slags lokalpatriotisk röstfiskeriiver, som gör det omöjligt för mig att inta en annan ståndpunkt, som kan innebära att man får större effekter av en eventuell utlokalisering av rikskanalen än om man förlade den till Göteborg.
Herr talman! Skillnaden är kanske att vi reservanter inte tar allting för självklart i samma utsträckning som Alexander Chrisopoulos. Den framtida utvecklingen kommer med all säkerhet att visa att det inte är alltför bra att ta alltför mycket för självklart.

Herr talman! Om en liten stund skall kammaren besluta om det nya avtalet för Sveriges Radio-koncernen. Jag har i olika sammanhang deltagit i förberedelserna för avtalet och skulle kortfattat vilja säga några ord om dess förhistoria och de lärdomar som kan dras härav. 1. Det var en olycka att man inte i vanlig ordning startade med en parlamentarisk beredning, som sedan blev föremål för en normal remissbehandling. 2. Sveriges Radios initiativrättsarbete var föga meningsfullt. Det ledde inte till några konkreta resultat, utan mest till ökad oenighet såväl inom som utom företaget. I vissa avseenden sköttes initiativrättsarbetet på ett sätt som förtjänar stark kritik. 3. Den parlamentariska beredningen kunde däremot arbeta någorlunda effektivt, speciellt i slutskedet. Dess arbete och resultat kontrasterar starkt mot initiativrättsarbetet. Till icke ringa del tillkommer förtjänsten för detta beredningens ordförande, Bengt Göransson. 4. Det skall dock inte förnekas att den modell som vi nu enats om och som är en typisk kompromissprodukt kommer att leda till problem vad gäller relationerna mellan moderbolaget och programbolagen. Det finns här anledning att varna för att moderbolaget försöker stärka sitt grepp över programbolagen i alla avseenden. Något sådant, herr talman, förutsätter bl.a. att moderbolaget har någonting konkret att tillföra verksamheten i dotterbolagen. Det ligger inget egenvärde i att moderbolagets befogenheter ökar —-tvärtom. Det finns ingen anledning för programbolagen att ge upp den självständighet som de har haft i en rad avseenden. Varje tanke t.ex. på att moderbolaget skulle kunna adjungera personer till dotterbolagens styrelser måste bestämt avvisas. 5. Genomförandet av de förändringar som nu förestår kräver omdöme och diplomatisk förmåga från inblandade personer inom koncernen. De strids 41 signaler som har hissats i massmedia av Sveriges Radios styrelseordförande främjar inte arbetsron inom företaget. Det är i längden inte möjligt att arbeta med personmotsättningar av det slag som nu föreligger inom Sveriges Radio-koncernens ledning. Tillräcklig skada har redan tillfogats Sveriges Radio på grund av detta. Om läget förvärras finns det anledning, herr talman, att påkalla extraordinära åtgärder, och då måste krafter såväl inom som utom koncernen — jag syftar i det sistnämnda fallet på regeringen — vidta lämpliga åtgärder. 6. Den klarhet som finns i den parlamentariska beredningens förslag och därigenom också i regeringens proposition när det gäller TV:s kanalstruktur har i utskottsbetänkandet — jag tänker då på såväl majoritet som reservanter —- förbytts i förvirring när det gäller lokaliseringsfrågorna. Frågan om kanalstrukturen i stort är en fråga för riksdagen. Genomförandet av beslutet, inklusive lokaliseringen av kanalledningarna, är en sak för det programbolag som enligt beslut och avtal ansvarar för televisionsverksamheten, nämligen Sveriges Television och dess styrelse.

Det finns inget stöd för en sådan uppfattning, vare sig i det nuvarande avtalet eller i det avtalsförslag som föreligger, ej heller i propositionen. Televisionsverksamheten är en sak för TV:s programbolag. 7. Det är beklagligt att reklamfrågan inte nu har kunnat lösas. Det är angeläget att något sker snabbt på denna punkt och att alternativ på svenska — dvs. ett fristående TV 3 — skapas under den avtalsperiod som nu snart skall påbörjas. På dessa m.fl. punkter väntar ett besvärligt men intressant beredningsarbete, och jag hoppas att Bengt Göransson är beredd att initiera ett sådant, som självfallet bör bedrivas i lämpliga parlamentariska former.

Herr talman! Läget är faktiskt att riksdagen inom en liten stund kommer 3 juni 1986 att besluta om en ny kanalstruktur i enlighet med utskottets hemställan. Så långt är det inga problem. Självfallet har utskottet rätt att anföra synpunkter på t.ex. var ledningen för de båda kanalerna skall ligga. Men så länge riksdagen inte kommer med ett konkret ställningstagande — och något sådant förslag föreligger inte — är det inom Sveriges Radio-koncernen som beslutet om var kanalledningen skall ligga fattas. Vi har ett programbolag, som enligt avtal är ansvarigt för den här verksamheten, med nästan 3 000 anställda. Det är självklart att styrelsen för det företaget har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs rationellt och effektivt. Den styrelsen måste naturligtvis pröva var ledningen för de båda kanalerna skall ligga. Det måste vara en rimlig ordning. Moderbolaget har hittills inte lagt sig i den typen av frågor, och det finns inte heller någonting i det nya avtalet som indikerar att den skulle göra det i fortsättningen. Jag vill understryka, herr talman, att man förutom regionalpolitiska och andra synpunkter också måste anlägga rationalitetssynpunkter på verksamheten. Jag kan inte underlåta att erinra Catarina Rönnung om att den borgerliga minoriteten i 1974 års radioutredning föreslog en utlokalisering direkt till Göteborg; det var Björn Molin, Kjell Mattsson och jag som var de borgerliga reservanterna. Detta förslag fick tummen ned av regeringen, och när vi något år senare här i kammaren fattade beslut var icke en socialdemokrat uppe och talade om någon utlokalisering till Göteborg. Jag vill understryka att det fanns konkreta möjligheter att få till stånd en sådan utlokalisering när vi började den nuvarande avtalsperioden, men då var intresset för det bland socialdemokraterna tydligen minimalt. De har nu helt bytt fot i den här frågan.

Herr talman! Frågan om en riksoch en Helsingforsskanal är inte ny. Det här är tredje gången vi har att ta ställning till den — två tidigare utredningar plus regeringens proposition har föreslagit detta. Först den här gången ser 43 tanken ut att bli verklighet. Detta är en historia som är 15-20 år gammal. Det är möjligt att den har mognat under den tiden. Den praktiska frågan, var ledningarna för de båda kanalerna skall ligga, har ekonomiska konsekvenser på kanske uppemot 100 milj.kr. Det måste därför vara rimligt att programbolaget — och det är ett aktiebolag med det ansvar och de befogenheter som tillkommer ett sådant — får det avgörande ordet. Det är helt i enlighet med de regler som aktiebolagslagen ställer upp när det gäller ansvaret för verksamheten. Sedan skall det självfallet inte föreligga något hinder — vare sig för regering, riksdag eller moderbolag — att anföra synpunkter på frågan. Men någonstans måste det formella ansvaret när det gäller investeringar av det här slaget — det handlar om stora pengar — ligga, och det måste vara klart och otvetydigt vem som har det. Det är faktiskt licensbetalarnas pengar som skall användas i verksamheten.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i den mediepolitiska debatt som nu senast här har förts. Beträffande de yttrandefrihetsrättsliga aspekter som konstitutionsutskottet har anlagt på den här frågan hänvisar jag till det yttrande som finns intaget i betänkandet. Vad jag vill komma med här är en kort kommentar till utskottets hemställan under punkt 38. Där görs ett tillkännandegivande till regeringen rörande regionala TV-organisationer. Detta tillkännagivande har bl.a. som utgångspunkt en motion med mig som första namn och med företrädare för övriga sörmländska riksdagspartier som undertecknare. Vi företräder en kompakt opinion, som vänder sig mot att Sörmland i dag har kluvits mitt itu och bevakas delvis av Tvärsnytt och delvis av Östnytt, vilket medför stora nackdelar då det gäller bl.a. information om länsövergripande frågor. Vi välkomnar utskottets beställning av utredning av televerket rörande behövliga investeringar för att rätta till detta missförhållande.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan — inte bara vid denna punkt utan i alla delar.

Herr talman! Får jag göra den lilla kommentaren till den här långa debatten om lokaliseringen av de två kanalledningarna, att majoritetens skrivning nog är ganska luddig. Och vi får väl se hur det blir — för den frågan avgörs ju när utbildningsdepartementet tar ställning till den skrivning som har skett. Det skulle förvåna mig mycket om man på departementet gör samma tolkning av denna skrivning som Catarina Rönnung har gjort i dag. Men det får alltså framtiden utvisa. Till Anders Björck vill jag gärna säga att det är klart att detta är en fråga inte bara för TV-bolaget. Medelsanvisningen sker ju från moderbolaget till de olika dotterbolagen. Och kärnfrågan är i själva verket: Hur mycket kostar en utlokalisering? Skall man klara denna utlokalisering inom den ram som man i dag har och som Catarina Rönnung har talat om, så måste det innebära att man tar pengar från andra områden för att anvisa för detta ändamål. Det är alltså där som kärnfrågan ligger: Hur mycket får det kosta? Och det är därför vi från reservanternas sida har tyckt att det är viktigt att man redovisar kostnaderna och sedan väger dem mot de kulturpolitiska effekter som utlokaliseringen får. Sedan vill jag ställa en fråga till Anders Björck — med den erfarenhet han nu har från Sveriges Radios arbete: Kommer medlen i radiofonden att räcka till för programverksamheten? Moderaterna har ju reserverat sig för att licensen inte skall få höjas. Mitt eget intryck är att med de anvisningar som utskottet har gett och de ställningstaganden vi gör i övrigt kommer det inte bara att bli ett underskott i radiofonden, utan det kommer med moderaternas linje nästan att bli konkurs. Jag skulle alltså vilja fråga Anders Björck hur han ser på detta förhållande. Kommer licensmedlen verkligen att räcka till för den programverksamhet som vi nu ålägger Sveriges Radio?

Herr talman! På den sista frågan vill jag svara på samma sätt som Jan-Erik Wikström brukade göra när han blev utsatt för kritik för att hålla nere licenserna, vilket ofta var fallet under hans sex år som politiskt ansvarig för Sveriges Radio: Det beror på med vilken rationalitet man bedriver verksamheten. Det skall till Jan-Erik Wikströms heder sägas att han var med om att på det här området införa ett rationaliseringsmål som enligt min mening måste fortsätta att gälla och i vissa avseenden skärpas. Sker detta, herr talman, finns det möjligheter att också inom ramen för en oförändrad licens se till att verksamheten bedrivs rationellt och effektivt. Då blir det inte heller ett underskott i radiofonden. Jag vill erinra om att förslaget om ny kanalstruktur för televisionen inte primärt har lagts fram på grund av regionalpolitiska överväganden — jag är ledsen om jag gör en och annan besviken på den punkten — utan helt enkelt därför att man har gjort bedömningen att detta innebär kostnadsbesparingar för televisionsverksamheten, som är den tyngsta delen av SR-koncernens verksamhet. Får jag slutligen säga till Jan-Erik Wikström när det gäller relationerna inom koncernen, att det är självklart att moderbolaget skall ha rätt att ha synpunkter i sådana här sammanhang, särskilt om det skulle handla om att tillföra nya pengar, exempelvis till televisionsbolaget. Men klarar man verksamheten inom ramen för oförändrade anslag, så är det enligt min mening klart att aktiebolagslagen gäller, och då är det faktiskt televisionsbolaget som beslutar om utlokaliseringen. Det är en del av den vårdnadsplikt — för att nu tala aktiebolagsspråk — som bolagets styrelse har. I övrigt är jag, hoppas jag, överens med Jan-Erik Wikström, som är ordförande i ett av koncernens dotterbolag, om att vi gemensamt skall se till att dotterbolagens integritet icke urholkas ytterligare.
Herr talman! På den punkten är vi säkert överens. Men jag är förvånad när det gäller en annan punkt, Anders Björck. Såvitt jag minns var man i den parlamentariska beredningen överens om behovet av en licenshöjning för att klara de uppgifter som koncernen har. Det är mot bakgrund av detta som jag ställde frågan. Så mycket kan väl inte ha hänt mellan den parlamentariska beredningens arbete och dagsläget, att behovet skulle ha minskat. Jag tror att det är viktigt att vi inte bara ger Sveriges Radio-koncernen ålägganden utan också förser den med de nödvändiga medlen.
Herr talman! Nej, vi var inte överens i den parlamentariska beredningen om en licenshöjning. Jag meddelade vid vårt slutsammanträde att vi icke kunde biträda förslaget, och jag gjorde samma markering vid den presskonferens som följde omedelbart därefter.

Herr talman! Varför har vi egentligen jordbruk och livsmedelsproduktion i detta kalla och karga nordliga land? Ja, anledningarna är faktiskt många. En anledning är att det i stora delar av vårt land är ganska bra förutsättningar, även i internationell jämförelse, för att driva jordbruk. Vi har ett klimat som innebär att jorden inte utsätts för så stora påfrestningar. Vi har en måttlig nederbörd. Vi har små bekymmer med erosion. Beroende på det reningsbad som hela naturen varje vinter genomgår har vi mindre bekymmer med växtsjukdomar och skadedjur än man kan på sydligare breddgrader. I samband med det beslut som fattades för ett år sedan om livsmedelspolitiken sades att huvudmålet för livsmedelspolitiken bör vara att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fred som under avspärrning och krig. Om detta mål rådde, och jag tror att jag vågar säga råder fortfarande, politisk enighet. Detta innebär naturligtvis att det ställs särskilda krav på spridningen av produktionen över landet, och det ställs krav på en kapacitet utöver vad som behövs under fredstid, eftersom en avspärrning innebär att tillförsel kan utebli av drivmedel, handelsgödsel, maskiner och fodervaror. Jordbruket svarar fortfarande för inemot 200 000 sysselsättningstillfällen. När sysselsättningstillfällena i industrin ökade i antal ansågs det som ett samhällsmål att minska sysselsättningen i jordbruket för att avhjälpa arbetskraftsbristen inom industrin. I dag föreligger inte något sådant behov, och någon långsiktig trend för ökningar av sysselsättningen i andra sektorer finns inte heller. Det finns alltså skäl att värna om sysselsättningen i jordbruket och den därtill kopplade sysselsättningen i förädlingsindustrin 47 och i de näringar som ger service eller levererar varor till jordbruket. Detta har särskild betydelse för regionalpolitiken. I många landsbygdsoch glesbygdskommuner svarar jordbruket för en relativt sett mycket större andel av sysselsättningen än vad som framgår av riksmedeltalet. Den infrastruktur som finns i glesbygden, underlaget för skolor, vård, affärer och kommunikationer, är i mycket stor utsträckning beroende på en fungerande basnäring som jordbruket. Sverige är ett mycket vackert land, inte minst den här tiden på året. Skönheten består bl.a. i omväxlingen. Vi har det öppna kulturlandskapet, där åker och äng, skog och sjö, växlar i en aldrig upprepande variationsrikedom. I de bästa jordbruksområdena är det mycket åker — i de sämre mindre. Där det är mindre åker skulle det vara förödande för landskapsbilden, om man lät den öppna jorden växa igen. Förhoppningsvis råder det fortfarande politisk enighet också om detta. Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl har visat hur sårbart och hur internationellt beroende industrisamhället är. Tusentals lantbrukare i Sverige, på hundratals mils avstånd från olycksplatsen, lever fortfarande i ovisshet om när de kan få se sina kor beta på åkrarna och i hagmarkerna. Nedfallet av radioaktivt material har delvis bestått av cesium som har en halveringstid på 30 år. Det innebär en stor ovisshet om när marken och grödan över huvud taget åter blir användbara. Även om vi vet att cesium och strontium 90 produceras och släpps ut samtidigt vid ett kärnkraftshaveri, har debatten om strontium 90 aktualiserats först under de senaste dagarna. Strontium 90 är utomordentligt farligt, även i mycket små mängder. Dessutom är det omöjligt att skydda sig emot det. Det finns anledning att påpeka det självklara i att lantbrukare som drabbats måste hållas ekonomiskt skadeslösa. Lika självklart är det att konstatera att de skador av psykisk, fysisk och ekonomisk karaktär som lantbrukarna lider är mycket svåra att uppskatta i dag. Därför krävs det generositet och snabbhet i samhällets agerande. Det finns skäl att ha sårbarhetsaspekten med i bakgrunden när jag om några ögonblick övergår till att diskutera den s.k. överskottsarealen och överproduktionen. Med vårt prissystem blir det så, att konsumenten av livsmedel får betala för upprätthållandet även av de mål som egentligen inte är kopplade till livsmedelsproduktionen i fredstid. Naturligtvis finns det olika sätt att bestrida den samhällskostnad som på detta sätt faller på konsumenten. Det skulle kanske gå i ett byråkratiskt planekonomiskt system med regleringar in i minsta detalj av såväl mängder som priser. Det skulle också gå i ett extremliberalt system där alla regleringar avvecklats och som är anpassat till världsmarknaden. Om alla tänkte så, även i andra länder, och struntade i försörjningsberedskapen och lät produktionsförutsättningarna och produktiviteten för det enskilda landet vara avgörande, skulle världsmarknadspriserna återspegla den verkliga produktionskostnaden. Då skulle säkert också svenskt jordbruk, med undantag av vissa områden i norra Sverige, klara sig ganska bra. Från denna synpunkt kan reservation nr 20 från moderater och folkpartister te sig tilltalande. Felet är bara att den är så orealistisk. Det går inte att skapa en avreglerad ö mitt i ett genomreglerat hav. Ett avreglerat jordbruk i Sverige skulle i så fall bli en dumpningsplats för andra länders livsmedelsöverskott. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 20. Å andra sidan vill jag gärna understryka att det finns anledning att fortsätta en diskussion om på vilket sätt jordbrukets produktion när det gäller naturvård, regionalpolitik och försörjningsberedskap skall betalas. Det är inte självklart att det skall betalas genom en annan prissättning på livsmedel. Det är inte heller självklart att maten skall momsbeskattas lika mycket som andra varor. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 6. 11985 års beslut står det att för de kostnader som uppstått till följd av att åkerarealen överstiger behovet skall samhället under en övergångstid ta ett delansvar. Detta skulle utformas som ett bidrag för att täcka kostnaderna för export av spannmål. Debatten och agerandet i denna fråga har kommit att bli en katt-och-råtta-lek. Riksdagen har beslutat och även försökt fånga regeringen, men regeringen har gång på gång försökt krypa ur riksdagens grepp. För ett år sedan beslutade man att samhället skulle stå för 40 76 av exportkostnaden för spannmål vid normalskörd. I budgetpropositionen anvisades ett anslag som antydde att det kunde bli fråga om ca 15 96. Diskussioner i jordbruksutskottet under mars och april med anledning av budgetpropositionen ledde så småningom fram till att utskottet kunde enas. Man slog fast pricipen att samhällets ansvar skulle gälla de verkliga kostnaderna vid normalskörd. Den verkliga kostnadsandelen i enlighet med det beslutet bör, enligt de redovisningar som utskottet erhållit från bl.a. Svensk spannmålshandel och som återges i reservation nr 2, beräknas på en kostnad som något överstiger 1 miljard kronor. Tyvärr har regeringen och socialdemokraterna i utskottet i detta avseende nu lyckats krypa ur även detta grepp. Vänsterpartiet kommunisterna har förmåtts ställa upp bakom ett beslut i dag i kammaren om den verkliga kostnadens storlek varigenom jordbruket går förlustigt ca 75 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 2. När det gäller det äldre underskottet om 555 milj.kr. i spannmålsregleringskassan är regeringens handlande lika besvärande. Statens särskilda ansvar skulle enligt 1977 års beslut neutralisera effekterna av låga världsmarknadspriser. Om det kunde visas att underskottet i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser skulle överläggningar upptas om hur underskottet skulle regleras. Frågan har diskuterats i många sammanhang, senast i konstitutionsutskottet och i denna kammare. I betänkandet från jordbruksutskottet hänvisas bl.a. till jordbruksnämndens yttrande över rapporten från den grupp som skulle analysera anledningen till underskottet i regleringskassan, att man har kunnat finna stöd för olika tolkningar som leder till skilda resultat vad gäller exportprisernas effekter i regleringsekonomin. Konstitutionsutskottet tog i sitt betänkande upp den formella frågan kring regeringens handläggning, och riksdagen har senare beslutat att inte invända mot den.

Utskottet anser således att överläggningar bör upptas mellan staten och näringen angående regleringen av ifrågavarande underskott. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta avseende. Att regeringen och oppositionen har olika uppfattningar som bryts mot varandra är en garanti för demokratin. Om det däremot uppstår en misstro mot en regering från oppositionen eller från en näring därför att regeringen inte står för vad den lovat eller inte genomför det som den har fått i uppdrag att genomföra av riksdagen, är detta ett hot mot demokratin. Frågorna om samhällets ansvar för den s.k. överskottsarealen har tenderat att bli ett sådant hot. Såväl riksdagen, i beslutet om budgetpropositionen, som regeringen i den proposition som vi i dag behandlar anför att de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen måste utnyttjas för att stödja en inriktning av produktionen som så snart som möjligt minskar kostnadsbelastningen på samhället och på lantbrukets ekonomi. För att göra detta krävs en omställning, där den s.k. överskottsarealen utnyttjas för annan produktion. Det som här är aktuellt är framför allt produktion av energiråvaror för drivmedel i form av etanol men även energi som fastbränsle från jordbruksgröda som kan produceras ungefär som vanliga jordbruksgrödor. Inte minst den senare varianten skulle snabbt kunna vinna stor omfattning. En satsning på ökad kvalitet och miljöanpassning kan också minska överskottsproblemen. Det har tillsatts en arbetsgrupp för att ta fram förslag med avseende på 1987 års och senare års skördar. Med hänsyn till att regeringen på grundval av dessa förslag behöver fatta beslut som kan påverka produktionsinriktningen redan fr.o.m. höstsådden 1986 behöver regeringen vidta åtgärder utan att gå tillbaka till riksdagen för att få dem godkända. För sakens skull är vi alltså från centerpartiets sida beredda att tillstyrka att regeringen får ett sådant bemyndigande. Men jag vill varna regeringen för att försöka använda detta bemyndigande till att krypa ifrån sitt ansvar vad gäller samhällsansvaret för överskottsarealen. Den absoluta huvuddelen av de medel som beslutet om 40 90 innebär måste även för 1986 års skörd gå till spannmålens regleringskassa. För centerpartiet är det också en självklarhet att hålla fast vid principen att samhället bör stå för 60 Jo av överskottskostnaden, som vi centerpartister, moderater och folkpartister gjorde vid riksdagsbeslutet för ett år sedan. Jag yrkar bifall till reservation 5. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja uttrycka en förhoppning. Låt oss redovisa våra synpunkter. Låt oss föra en hård debatt här i kammaren, i utskotten, i överläggningar mellan regering och näring och i informella samtal. Men låt oss göra det på ett ärligt sätt. Jordbruket är i dag en näring vars utövare känner sig pressade och hotade. Trots den hårda kritik jag i detta anförande har haft anledning att rikta mot regeringen, upplever jag ändå att det på vissa områden har skapats ett bättre samtalsklimat. Jag tror att sakpolitiska samtal är viktiga både för näringen och för hela det svenska samhället. Jag hoppas att vi i vår diskussion om demokratin skall kunna göra det möjligt att fortsätta sådana samtal, samtidigt som vi i hårda debatter kan redovisa skilda åsikter. Men vi måste respektera varandra och ha respekt för — Prot. 1985/86:160 fattade beslut. 3 juni 1986 Jag yrkar bifall till alla de reservationer där centerpartister finns med och i

Fru talman! Vi moderata ledamöter har gjort en sådan ärendefördelning att jag i första hand kommer att tala om kostnaderna för spannmålsexporten och stödet till Norrlandsjordbruket. Utskottets betänkande i anledning av den s.k. prispropositionen har i år blivit ovanligt omfattande. Som vi tidigare har aviserat, har ett antal motioner som eljest skulle ha behandlats i samband med budgetpropositionen skjutits upp till detta tillfälle. Riksdagen lade tidigare i år eftertryckligt fast att fjolårets beslut om fördelningen av statens resp. jordbruksnäringens kostnader för export av spannmålsöverskottet skall gälla. Detta förtjänar att upprepas med eftertryck, fru talman, eftersom det — om jag minns rätt — i dag är första gången under detta riksmöte som jordbruksministern är närvarande vid en mera omfattande debatt här i kammaren. Det var ett enigt utskott som i vintras än en gång underströk att fjolårets beslut, med 40/60-regeln som mått för parternas procentuella andel av de nyss nämnda kostnaderna, alltjämt gäller. Jordbruksministern har hävdat att ett i sammanhanget gjort räkneexempel — som i och för sig hade aktualitet för ett par år sedan — alltjämt skulle gälla. Uttalandet från det eniga jordbruksutskottet, som sedermera också fastlades av riksdagen, har stor principiell betydelse och är naturligtvis av stor ekonomisk betydelse för svenskt jordbruk. Här gavs beskedet att jordbruksministern måste underordna sig och effektuera riksdagens beslut. Jordbruksministern har under vintern gjort en del häpnadsväckande uttalanden, som har gett belägg för att ministern egentligen saknar respekt för riksdagens beslut. Från jordbruksdepartementet har hörts uttryck som att vi bara inte kan fortsätta att pumpa in pengar i regleringskassan såsom kostnaderna nu ökar. Till detta vill jag bara göra den kommentaren att det är en ordentlig missuppfattning att jordbruksministern själv kan avgöra huruvida det skall vara på det sättet. Riksdagens beslut från i fjol gäller också för jordbruksministern. Detta har vi gett uttryck för i vinter. Man kan alltså inte ta saken i egna händer. Det är helt förkastligt. Samtliga oppositionspartier i jordbruksutskottet har reagerat mycket kraftigt. Vi ansåg från den samlade oppositionens sida att det var en hederssak att stå fast vid riksdagens beslut, och att sedermera ett enigt riksdagsutskott har gett uttryck för detta är att hälsa med stort tillfredsställelse. Litet tråkigt är att i det sammanhanget konstatera att socialdemokraterna i jordbruksutskottet likväl inte riktigt har förstått vad det handlade om. Det framgår av den reservation som lämnades till detta betänkande i anledning av prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Här framgår att det enligt de SJ socialdemokratiska reservanternas mening skulle vara en fördel om medel från spannmålsregleringen kunde användas till regionalpolitiska insatser i Norrland. Det är närmast genant att nödgas påpeka att ni socialdemokrater som har regeringsmakten naturligtvis kan komma med förslag när som helst i riksdagen, så också om en vidgad användning för de regionalpolitiska medlen. Jag tycker att ett sådant system rent av skulle medföra fördelar. Detta är dock inte liktydigt med att medel avsedda för prisregleringen skall disponeras på annat sätt än enligt riksdagens beslut. Av den nyss nämnda reservationen från socialdemokraterna i utskottet framgår att man anser att motionerna från samtliga oppositionspartier om uppräkning av Norrlandsstödet är felaktiga i så måtto att motionskraven åsidosätter principerna för prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Det är ett både märkligt och kanske rent av okunnigt uttalande. I det underlagsmaterial som regeringen haft till sitt förfogande från statens jordbruksnämnd finns redovisat flera alternativ. Regeringen har för sin del valt ett av de billigaste. De olika beloppsnivåerna har i hög grad påverkats hur man bedömmer andelen Norrlandsproducerad spannmål i den egna animalieproduktionen. Enbart genom att använda ett alternativ som faktiskt bar rubriken ”verklig andel” har regeringens förslag blivit ca 15 milj.kr. dyrare och för den som så vill också bättre. Nej, herr jordbruksminister, den njugghet gentemot jordbruket som vi har haft anledning att påtala flera gånger under vintern lyser ordentligt igenom också i ert sätt att hantera Norrlandsproblemen. Det har således i jordbruksnämndens beräkningar funnits stöd för oppositionen att föreslå betydligt högre anslag än vad regeringen framfört. Jag är dock ganska säker på att såväl vpk som centern, folkpartiet och moderaterna också har tagit hänsyn till det synnerligen otillfredsställande skördeutfall som större delen av Norrland föregående år drabbades av. Då jag vet att detta inte heller är regeringen obekant, är det överraskande att man just i denna fråga valt en lågprofilmarkering av ett så utmanande slag som här har skett. Fru talman! Jag är naturligtvis mycket nöjd med att en överenskommelse har träffats mellan vpk och de borgerliga partierna om en uppräkning av Norrlandsstödet. Det är vår förhoppning att detta skall uppfattas som en uppskattning av de norrländska jordbrukarnas insatser lika väl som det markerar en förståelse för Norrlandsjordbrukets problem. Vi tror inte att vi en gång för alla gjuter in framtidstro och kanske förbättrar ungdomsetableringen i det norrländska jordbruket med detta. Det skall likväl ses som en stark viljeyttring från riksdagens sida om behovet av en produktion i Norrland av ungefär nuvarande omfattning. Med detta anser vi att vi fullföljer fjolårets riksdagsbeslut om målsättningen för jordbruksproduktionen i Norrland. Regeringen gör det inte enligt vår bestämda uppfattning. Som jag nyss antydde anser vi moderater att en betydande del av jordbruksstödet till Norrland med fördel skulle kunna administreras över det regionalpolitiska anslaget. Norrlandsjordbruket är också mycket mer än en jordbruksangelägenhet. Det är en fråga om sysselsättning och bosättning och bevarande av en rimlig servicenivå i Norrlands inland. Det fyller, kort uttryckt, alla kriterier som är avgörande för våra regionalpolitiska målsätt Prot. 1985/86:160 ningar. Vi har i vår motion föreslagit att regeringen under året bör utredade 3 juni 1986 närmare förutsättningarna för att också jordbruksstödet till Norrland kunde administreras på liknande sätt som andra regionalpolitiska åtgärder i Norrland. Vi har också ställt oss bakom ett program för bibehållande av jordbruket i Norrland. Vi anser detta vara en viktig del i förverkligandet av jordbrukspolitikens målsättning för stödområdet, som vi i fjol beslutade om. Man sade då att jordbruksproduktionen i Norrland skall behållas på minst nuvarande nivå. Detta är till gagn för människor som har valt att bo och verka i Norrland. Beträffande tillämpningen av det inledningsvis omnämnda principuttalandet angående statens andel till regleringskassan för spannmål finns något att tillägga. Något överraskande mot bakgrund av principbeslutet har utskottets socialdemokrater också i denna fas funnit det angeläget att markera ett lågnivåalternativ. Sedan man nu motsträvigt accepterat att LMK:s räkneexempel inte skulle gälla, har man nu vid beloppsberäkningen helt godtyckligt bundit sig för 1 miljon ton spannmål som kostnaden skall beräknas på. Lika väl som LMK:s kostnadsberäkning har blivit inaktuell har självfallet såväl exportvolymer som priser starkt förändrats. Från den borgerliga oppositionens sida står vi fortfarande, jag upprepar detta, fast vid riksdagsbeslutet. Vi är beredda att tillämpa aktuellt pris och genomsnittlig volym på det sätt som beslutet innebar. Vi har inte närmare preciserat beloppet. Det är oss naturligtvis bekant att differensen mellan världsmarknadspris och svenskt inlösenpris för närvarande är 84-85 öre och att den genomsnittliga nettoexportvolymen är i storleksordningen 1 270 000 ton. Detta ger i förhållande till utskottsmajoritetens uppfattning ett med 70-75 milj.kr. förhöjt belopp. Fru talman! Jag vill med anledning av centerns reservation rörande statens andel av kostnaderna framföra några synpunkter. Som bekant hade vi vid riksdagsbehandlingen för ett år sedan samma uppfattning som centerpartiet i fråga om detta. Att vi i år inte har samma uppfattning beror på den strid som vi har haft med regeringen under vintern om att kunna förverkliga riksdagsbeslutet om 40 96. Vi har inte ansett oss orka mer i denna situation. Av den anledningen har vi valt det billigare alternativet. Vi har stridit för riksdagsbeslutet i stället för vårt eget alternativ. Vi tycker att det har varit riktigt. Man kan ju inte helt bortse ifrån att ett åtagande i enlighet med centerförslaget kostar i storleksordningen 220 milj.kr. Det innebär faktiskt en 50-procentig ökning av statens kostnader. Vad slutligen, fru talman, gäller frågan om fortsatta förhandlingar med anledning av 1977 års jordbrukspolitiska beslut har socialdemokraterna i sin reservation tagit KU:s och sedermera riksdagens friande av ministern som intäkt för att ytterligare förhandlingar inte behöver föras. Jag kan inte veta om det är fråga om socialdemokratisk tankeoreda i största allmänhet eller om det enbart är ovilja som kommer till uttryck i detta sammanhang. Än en gång måste det tydligen göras klart för jordbruksministern och hans partivänner i utskottet att det här föreligger en utskottsmajoritet — en utskottsmajoritet med rätt att ge ministern de besked som riksdagen önskar. Som jag nyss sade i 53 ett annat sammanhang är ministern faktiskt skyldig att efterfölja detta. Den sammanblandning av två olika begrepp som görs i den socialdemokratiska reservationen utgör inte någon som helst räddningsplanka för jordbruksministern och är inte till gagn för den ovilja som ministern visar i detta sammanhang. Om vi fattar ett beslut i enlighet med detta, är det bara att i eftermiddag gå hem och förbereda den förhandling som har varit uppenbar i tio år. Det har inte varit tillräckligt att talas vid, men talas vid från den utgångspunkten att vi inte skall nå någon enighet. Till sist: Med anledning av Karl Erik Olssons inlägg är det alldeles uppenbart att det som anförs i reservation 20 skulle leda till större frihet inom det svenska jordbruket — något mindre reglering. Det är alldeles uppenbart att det inte heller föresvävar oss som står bakom reservationen att Sverige kan bli en avreglerad ö i en i övrigt hårt reglerad jordbrukspolitisk gemenskap. Däremot ger vi uttryck för viljan att inom gränsskyddets ram ständigt vara beredda till förenklingar i en så pass hårt reglerad sektor som jordbrukssektorn faktiskt är. Det är också det som framhålls i denna reservation. Jag har, fru talman, gärna velat säga detta och yrkar bifall till samtliga reservationer där moderata samlingspartiets representanter är nämnda.

Fru talman! Med anledning av riksdagens pressade tidsschema skall jag försöka hålla mig under den uppsatta tidsramen. Jag skall kommentera några av de viktigaste besluten i jordbruksutskottets betänkande 24. Lars Ernestam kommer senare att beröra vissa andra. För att skydda vårt lantbruk införde vi i början av detta sekel i likhet med andra länder ett gränsskydd. Detta har efter hand byggts på med omfattande prisregleringar och andra regleringar. I dag har vi ett svåröverskådligt nätverk av bestämmelser för livsmedelsproduktionen. Lantbruket har i dag stora lönsamhetsproblem därför att produktpriserna är låga. Det beror i sin tur på att betydande belopp måste tas ut i form av slaktdjursavgifter och förmalningsavgifter för att finansiera exportkostnaderna på överskottsproduktionen. För att kompensera de låga priserna försöker den enskilde lantbrukaren att höja sin produktion, men det leder till att näringen i sin helhet får större exportkostnader. När marknaden inte står i direkt kontakt med produktionen kan felaktiga signaler, som får nämnt resultat, uppkomma. Risken är överhängande att samhället och näringen för att komma till rätta med den förlustbringande överproduktionen går ned på gårdsnivå — det har redan skett för mjölken — och i sin helhet reglerar vad och hur mycket den enskilde bonden får producera. Då ökar regleringarna än mer, och vi får ett lantbruk som mer arbetar under planekonomiska förutsättningar än under marknadsekonomiska. En sådan utveckling bör undvikas, ty vi vet hur överlägsen marknadsekonomin är när det gäller effektivitet, utveckling och mänsklig frihet. Svenskt lantbruk bedöms vara ett av världens effektivaste. Därför skulle vi, som Karl Erik Olsson också var inne på, säkerligen klara oss bra om vi kunde få till stånd en internationell avreglering av subventioner och gränsskydd. Det bör vi verka för. Vi i folkpartiet tror inte att det ensidigt går Prot. 1985/86:160 att ta bort det svenska gränsskyddet, men vi har ändock begärt en utredning 3 juni 1986 om möjlig avreglering och övergång till ett mer marknadsanpassat lantbruk. Vi är övertygade om att betydande förenklingar inom regleringsbyråkratin Reglering GV priserng kan uppnås. Kan vi minska den till hälften och därmed minska statsutgifterpåjordbruksprodukter, m.m. na, innebär det att betydande belopp frigörs och i stället kan komma det hårt pressade lantbruket direkt till del. Jag yrkar i denna del bifall till reservation 20. Vii folkpartiet är medvetna om att betydande svårigheter är förenade med ett försök att mer marknadsanpassa svenskt lantbruk. Men vi ser det som nödvändigt att förändra jordbrukspolitiken, så att lantbrukarna mer frigörs som företagare. Målsättningen bör vara att utredningen leder till omställning under 1990-talet och ändrade förutsättningar för 2000-talets jordbruk. Intill dess, fru talman, måste vi ge vårt lantbruk möjlighet att överleva genom att ställa upp bakom den politik som vi från alla partier varit med om att utforma. Vi upplever inte att regeringen på ett tillfredsställande sätt gjort det under det senaste budgetåret. När det gäller exportkostnaderna för 1985 års skörd var det först inför hotet av ett nederlag i jordbruksutskottet som socialdemokraterna accepterade att riksdagsbeslutet från förra året skall tolkas så att samhället skall svara för 40 260 av kostnaden vid normskörd. De 160 milj.kr. som livsmedelskommittén 1983 beräknade kostnaderna till var ett räkneexempel. Nu skiljer sig de borgerliga partiernas uppfattning från de socialistiska partiernas i fråga om vilken kvantitet som år 1985 skall räknas som normskörd. Livsmedelskommittén beräknade 1983 överskottet vid normskörd till en miljon ton. Svensk Spannmålshandel har angett exportöverskottet för 1985 års skörd till 1,27 miljoner ton, och enligt statistiska centralbyrån ligger 1985 års skörd 2-3 26 under normskörd. Förklaringen till skillnaden ligger i att vi prioriterat begränsningar av animalieproduktionen, eftersom dessa överskott är samhällsekonomiskt kostsammare. I takt med att animalieproduktionen minskar, ökar spannmålsöverskottet. Betesvall blir åker, och det används mindre fodersäd till djurfoder. Vidare ökar avkastningen för spannmålsodlingen med drygt en halv procent varje år. Därför har de borgerliga partierna reserverat sig mot att kvantiteten en miljon ton används som underlag för beräkning av exportkostnaderna. Jag yrkar härmed bifall till reservation 2. De borgerliga partierna har tillsammans med vpk en annan uppfattning än regeringen när det gäller det från 1977 ackumulerade underskottet om 555 milj.kr. i regleringskassan för spannmål. Den grupp som fått regeringens uppdrag att utröna om någon del av underskottet härrör från låga vär Idsmarknadspriser — varvid staten skulle ta ett delansvar enligt 1977 års jordbrukspolitiska beslut — har inte kunnat komma fram till en enad bedömning. De statliga representanterna ansåg inte att underskottet till någon del kunde tillskrivas låga världsmarknadspriser. Jordbruksnämnden delade den uppfattningen, och regeringen har med hänvisning härtill vägrat att uppta förhandlingar. Utskottsmajoriteten anser dock, med hänvisning till innehål 55 let i 1977 års jordbrukspolitiska beslut, att överläggningar bör upptas mellan staten och näringen för att reglera underskottet. Lars Ernestam kommer i sitt anförande att ta upp folkpartiets syn på Norrlandsstödet, vårt yrkande om att lantbruksnämndernas alltför ensidiga inriktning på storleksrationalisering skall dämpas och vårt yrkande om ett miljömål för jordbruket som ges samma tyngd som beredskaps-, konsumentoch producentmålen. Låt mig avslutningsvis, fru talman, yrka bifall till reservation 10, som berör investeringsförbudet inom animalieproduktionen.

Fru talman! Under de senaste åren har debatten om vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion varit intensiv. Till stor del har debatten handlat om överproduktionen, dess kostnader och de personer som drabbas. Andra viktiga aspekter i detta komplex har beklagligtvis helt eller delvis kommit i skymundan. När det gäller de frågeställningar som hänger samman med vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion finns det mycket att säga. Av tidsskäl kommer jag därför att begränsa mig till några avsnitt. Dessa kommer också att beröras mycket kortfattat. Överproduktionen inom jordbruket, som ytterst drabbar näringen i form av lägre lönsamhet, har flera orsaker. Jag tror att inget parti i riksdagen kan svära sig fri från att ha medverkat till den effektivitet som dagens jordbruk har. Här tänker jag inte gå in på de faktorer som har spelat en roll, utom på en punkt, nämligen beträffande matsubventionerna. Helt klart är att en bidragande orsak till överskottet på animaliesidan är att matsubventionerna har skurits ned eller tagits bort. Detta har vårt parti självfallet inte medverkat till. Förra året beslutade riksdagen om, som det hette, den framtida livsmedelspolitiken. Riksdagen beslöt att den nuvarande arealen skulle behållas och att samhället skulle ta ett delansvar för överskottsarealens kostnader. Det sades att överskottsarealen medför icke obetydliga fördelar för samhället i form av ett öppet odlingslandskap och förbättrad livsmedelsberedskap. Dessutom skull det vara bra från sysselsättningssynpunkt och regionalpolitisk synpunkt. Det råder också enighet om att produktionen på överskottsarealen tills vidare, liksom hittills, bör utgöras av spannmål. Lika klart sades det ifrån att det när det gäller överproduktionen på animaliesidan är näringen som svarar för kostnaden. Här kan man fundera ett tag över vad detta ansvar innebär, bl.a. i fråga om sysselsättning. Enligt gjorda beräkningar sysselsätter detta överskott, som ytterst betungar näringen och minskar dess lönsamhet, ca 15 000 personer, varav ca 4 000 inom jordbruket. Huvuddelen av dem som berörs tillhör LO-kollektivet. Man måste nog erkänna att näringen garanterar ett betydande antal människor sysselsättning. Jag utgår ifrån att regeringen har tänkt på hur de människor det är fråga om skall kunna få ett nytt arbete när anpassningsåtgärderna har fått avsedd verkan. När nu ansvaret för överproduktionen på animaliesidan tas av näringen, skulle alltså ett delansvar tas av samhället när det gäller åkerarealen. Produktionen på överskottsarealen skulle, sade riksdagen, utgöras av spannmål. Så långt finns det också logik i det hela, eftersom riksdagen har beslutat om att vi skall behålla nuvarande areal. Dessutom har vi en skötsellag som reglerar vår åkerareal. Nu kan det självfallet diskuteras om beslutet var så förnuftigt. Det finns nog många skäl till eftertanke och förnyad analys av problemen. Men faktum kvarstår att riksdagen har beslutat om ett delansvar för överskottsarealen, och detta måste vi hålla oss till. Hur har då detta delansvar handlagts av regeringen? Ja, man tolkade detta beslut på ett sätt som man torde vara tämligen ensam om. Hur man tolkade detta beslut är väl känt. Nu rättades det hela till genom ett enhälligt uttalande från såväl utskott som riksdag i samband med behandlingen av budgetpropositionen för jordbruksdepartementet. Då trodde man att den här frågan skulle vara avklarad, men ack vad man bedrog sig. Man har tydligen från regeringens sida inte släppt tanken på att använda samhällets delkostnader för överskottsarealen för att bekosta andra åtgärder. I en lång reservation i betänkandet från s-ledamöterna i utskottet, ett aktstycke som torde sakna motstycke i andra sammanhang, för man åter fram tanken på att en del av de medel som skall tillföras spannmålsregleringen har kunnat användas till regionalpolitiskt motiverade insatser för det norrländska jordbruket. Man häpnar, man tror knappt sina ögon — vilken respekt för riksdagens beslut! Här har vi alltså varit eniga om att bevara åkermarken, att samhället skall ta ett delansvar för överskottsarealen och att produktionen på denna överskottsareal skall utgöras av spannmål. Det är ju en del av denna kostnad som vi varit eniga om att samhället skulle ta, och detta måste vi väl rimligen stå fast vid. Har ni ångrat ert ställningstagande och vill ni ändra på beslutet, ja, då borde den rätta gången vara att regeringen framlägger ett förslag till riksdagen så får vi pröva det i vanlig ordning. Men att trixa och trolla inom ett taget beslut hedrar inte någon. Det är ju som att komma som en tjuv om natten om man skall använda pengarna, som man beslutat om skall användas för ett visst ändamål, till något annat. Jag hoppas innerligt att den här märkliga diskussionen nu är slut i och med dagens beslut. En fortsatt följetong kring den här frågan bäddar ju för ett ökat politikerförakt. Sedan måste man fråga sig om vi inom arbetarrörelsen tjänar något på att söka strid och konfrontation med jordbruksnäringen. Tvärtom anser vi att arbetarrörelsen har ett intresse av och ett ansvar för den naturresurs som jordbruket utgör och den livsmedelsproduktion som därpå vilar.

Menar vi allvar med detta, då bör ju näringen få en rimlig chans till omställning och vi stå fast vid utlovat delansvar. Om inte, bör ju hela frågan om livsmedelspolitiken tas upp på nytt och till nya beslut. Fru talman! Med detta övergår jag till den andra kontroversiella frågan i det här sammanhanget, nämligen stödet till Norrlandsjordbruket — jordbruk i ett område som sträcker sig från norra Dalsland till Treriksröset. Det är väl ingen fråga som riksdagen har varit och är så enig om som att vi av flera skäl skall värna om Norrlandsjordbruket. Trots denna välvilliga inställning från riksdagens sida är det bara att konstatera att den senaste tidens utveckling för Norrlandsjordbruket inger stora farhågor. När det gäller vissa regioner kan man med fog säga att utvecklingen är katastrofal. Beträffande den oro som finns för Norrlandsjordbrukets läge och framtid har denna väl dokumenterats genom de olika uppvaktningar som utskottet haft och den statistik och de utredningar som gjorts på området. Bl.a. har kommunerna i de fyra nordligaste länen med eftertryck framhållit att Norrlandsstödet måste uppjusteras i enlighet med kravet från jordbruksnäringens företrädare. Detta gör de utifrån perspektivet att om nuvarande utveckling fortsätter inom jordbruksnäringen så beräknas över 6 000 personer förlora sin försörjning fram till år 1990 inom stödområdet. Från det här området rullar nu flyttlassen i en jämn ström. Området har på två år förlorat över 5 000 innevånare. Det finns alltså ingen alternativ sysselsättning för ett sådant bortfall av sysselsättning i jordbruket som nu förutspås. Här skulle man kunna räkna upp en rad skäl för att mycket kraftiga åtgärder måste vidtas, men jag skall nöja mig med att konstatera att situationen är akut. Många jordbrukare i det här området avvaktar hur riksdagen kommer att behandla frågan om prisstödet. Detta kommer att bli avgörande för deras beslut om de skall fortsätta eller ej. Det skall vi ha fullständigt klart för oss, när vi senare skall ta ställning till prisstödet — sedan må man ha vilken åsikt som helst om detta stöd. Fru talman! Statens jordbruksnämnd har på uppdrag av regeringen företagit en översyn av beräkningsunderlaget för fastställande av prisstödet till jordbruket i norra Sverige. De örestal som man där har kommit fram till har på min direkta förfrågan förklarats vara korrekta kalkylmässigt. I uträkningen har man gjort två alternativ, med eller utan fodersäd. Tyvärr har den största debatten skett kring frågan om hur stor andel egen fodersäd som beräkningen skall utgå ifrån. Det hade självfallet varit bättre om huvudfrågan varit om vi skall ha ett Norrlandsjordbruk eller inte, det är ju detta hela frågan handlar om. Under utskottsbehandlingen har framkommit att det saknas säkra uppgifter på hur stor den faktiska andelen av användningen av egen fodersäd är. Vad vi vet är att det odlas fodersäd på ca 200 000 hektar inom området och att detta mer än väl försörjer det behov som finns. Vi har därför ansett det rimligt att man utgår ifrån en användning av egen fodersäd vid beräkningen av örestalet. Det betyder att vissa områden där det rent fysiskt är omöjligt att odla fodersäd blir något överkompenserade, men det är å andra sidan de områden där utvecklingen är mest oroande. I detta sammanhang vill jag också citera vad jordbruksnämnden säger i anledning av översynen: ”Nämnden vill dock poängtera att en beräkningsmodell av detta slag Prot. 1985/86:160 endast kan ge resultat av indikativ karaktär. När de faktiska stödbeloppen 3 juni 1986 fastställs bör även faktorer såsom produktionsutveckling, speciella lokala förhållanden, regionalpolitiska hänsyn m.m. vägas in.” TEES Dessa hänsyn handlar ju om rent politiska ställningstaganden för vad dr ror r, m.m. riksdagen tidigare har beslutat om, och som vi självfallet också har lagt i vågskålen.

När invägningsvolymen vid ett mejeri i en region sjunker med 30 20 under ett år, då är vi långt borta från den målsättning som alla anser vara viktig och riktig när det gäller Norrlandsjordbruket. Därför är det svårt att förstå skrivningen i den socialdemokratiska reservationen om principer för Norrlandsstödet. Vi har självfallet inget emot att diskutera regionalpolitiska stödåtgärder av olika slag, men var finns förslag till sådana i propositionen? Skall Norrlandsjordbruket få rasa samman medan man funderar över vilka regionalpolitiska åtgärder man vill vidta? Det är ju som bekant för sent att komma med höet sedan kon är död. Med den höjning som majoriteten nu föreslår, får Norrlandsjordbruket ett andningshål i väntan på det åtgärdsprogram som riksdagen nu kommer att beställa. Här har jag också svårt att förstå skrivningen i den socialdemokratiska reservationen — att ett åtgärdsprogram inte kan täcka in alla de åtgärder som erfordras. Enligt vad jag kan förstå har regeringen alla möjligheter att täcka in de åtgärder som den anser vara erforderliga. Likaså kan lokala och regionala program inarbetas. Ni kan väl inte mena, när ni talar om lokala och regionala åtgärdsprogram, att kommuner och länsorgan i Norrland skall utarbeta program och även stå för kostnader för dessa? Här kanske ett klargörande från regeringen skulle vara välgörande. Som vidare framgår av er reservation, framhärdar ni tydligen i tanken att det är näringens skyldighet att finansiera ytterligare tillskott till Norrlandsjordbruket. Borde ni inte överge denna befängda uppfattning? Det är ett uttalat samhällsintresse att vi skall ha ett Norrlandsjordbruk. Då måste vi också vara beredda att ta ansvaret. Sedan några ord om uppräkningen av prisstödet och frågan om finansieringen. Vi deklarerar klart och tydligt att denna uppräkning av stödet innebär en ytterligare belastning av statsbudgeten men att detta måste ställas mot vad det skulle kosta att ordna nya arbetstillfällen till hundratals, kanske tusentals, personer och vad det skulle innebära för en hårt utsatt region om jordbruket drastiskt skulle minska eller försvinna. Hur långt kommer man med 100 miljoner när det gäller att skapa nya arbetsplatser? Sett utifrån dessa synpunkter är den föreslagna merutgiften samhällsekonomiskt motiverad. Sedan är det ju en annan sak att reservanterna inte har varit intresserade av vare sig en höjning av stödet utöver vad regeringen föreslagit eller av en finansiering. Vi har hela tiden varit beredda att diskutera den frågan. 59 Den polemik som förs i reservationen mot några motioner och vissa finansierings förslag förstår jag inte, men detta kan vi kanske lämna därhän. Jag trodde annars att man brukade reservera sig mot vad utskottet har anfört. Till sist, fru talman, några ord om några andra yrkanden som vi har fört fram och i betänkandet reserverat oss för. Vi anser fortfarande att mycket återstår att göra för att uppnå en heltäckande livsmedelspolitik. En sådan måste omfatta inte bara produktion av råvaror och livsmedel utan också förädling och distribution samt frågor om konsumentinflytande och strukturreglering m.m. Vidare bör den än mer betona inriktningen på resurshushållning, god markanvändning och viktiga miljökrav. Tlinje härmed bör — som föreslås i en av våra motioner — konsumentdelegationer inrättas vid statens prisoch kartellnämnd. Vi anser det vara motiverat med en aktiv priskontroll även i handelsledet. Av de konsumentprishöjningar på ca 3,5 miljarder som skedde förra året på de jordbruksreglerade livsmedlen gick ca 530 miljoner till jordbruket och 1,7 miljarder till detaljoch partihandeln. Förädlingen svarade för 660 miljoner och momsen för 680 miljoner. Det här styrker oss i kravet på en priskontroll i handelsledet. Det är vidare att märka att staten fick in 150 milj.kr. mer i moms än vad som gick till jordbruket. Det skulle vi kanske ha i minnet när vi diskuterar olika finansieringsfrågor. Frågan om moms på livsmedel kommer Hans Petersson i Hallstahammar att beröra senare i debatten. Fru talman! Jag är medveten om att jag inte har berört alla delar i utskottsbetänkandet, men det kanske finns möjlighet att i eventuellt kommande repliker kommentera de andra frågorna. Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer till utskottsbetänkandet som jag har undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Då jag vet att det i det kommunistiska partiet inte skattas särskilt högt att få beröm från moderaterna, skall jag avhålla mig från att ge John Andersson beröm för att han har dragit ett tungt lass i fråga om att korrigera regeringen i dess vingliga jordbrukspolitik. Men en sakfråga vill jag ändå peka på. Mot bakgrund av den påfallande starka och konsekventa linje som John Andersson har drivit i utskottet kan jag ändå inte undgå att förvånas över att John Andersson inte har velat vara med om att ersätta jordbrukets kostnader för spannmålsöverskottet till den volym det trots allt handlar om. Av någon outgrundlig anledning har han i stället råkat halka in på regeringens låt-gå-politik och gripit en siffra ur luften, i detta fall I miljon ton. Det tycker jag var synd, när det gick så bra så länge.
Fru talman! Vi har inte gripit en siffra ur luften. Utgångspunkten för vårt partis agerande i de aktuella frågorna, av vilka en del har blivit mycket kontroversiella, är det beslut i riksdagen om riktlinjer för den framtida livsmedelspolitiken som vi var med om att fatta förra året. Vår inställning har varit att vi skall hålla fast vid detta beslut. Vi har därför inte heller skyggat för att kritisera regeringen och i viss mån ge regeringen bakläxa, när vi har tyckt att den har kommit litet för långt ifrån det beslut som vi förra året var med om att fatta. Detta är den enkla förklaringen. Vi har inte, Arne Andersson i Ljung, gripit siffror ur luften. Siffran 1 miljon ton finns nämnd i olika sammanhang, och denna volym accepterades då vi fattade beslutet förra året.
Fru talman! Det framstår som hedervärt att hålla fast vid riksdagsbeslutet, men det må erinras om att det var vid detta tillfälle som regeringen försökte — om uttrycket tillåts — få skjortan av John Andersson och vpk. Det var ju den gången som regeringen, mot att man lovade göra vissa andra prestationer i Norrland, flyttade vpk från inställningen att 60 96 skulle vara statens andel till uppfattningen att den bara skulle vara 40 20. Det var dessa 40 90 som jordbruksministern med sin egen infama tolkning gjorde till ungefär 19,5 eller 20 96. I det avseendet har John Andersson hållit måttet. Det var därför jagstilla undrade varför John Andersson behövde vara så principfast mot en regering, som utsatt vpk för en sådan skurkaktig hantering.
Fru talman! För att till att börja med återkomma till frågan om volymen vill jag säga att jag uppfattade saken så att den var någonting som även Arne Andersson har skrivit under på. Jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Talet om skjortan kan vi väl lämna därhän. Men det är helt riktigt att vi träffade en överenskommelse med regeringen om samhällets andel av exportkostnaderna för överskottsarealen och även om Norrlandsjordbruket. I det sammanhanget fick vi ge och ta. Desto viktigare har vi tyckt det vara att försöka hålla fast vid det beslut vi var med om att fatta förra året.

Fru talman! Låt mig först få uttrycka en stor tillfredsställelse över att konsumentdelegationen och jordbrukets förhandlingsdelegation träffat en överenskommelse som innebär att priserna på jordbruksprodukter nu hålls oförändrade. Därmed har parterna på det här området tagit sin del av ansvaret i kampen mot inflationen. Den främsta orsaken till att denna överenskommelse kunde träffas är självfallet den framgångsrika ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen fört och som lett fram till ett minskat budgetunderskott, mindre prisökningar och sänkt ränta. När priserna på jordbrukets produktionsmedel sjunker, så sjunker också kostnaderna för att producera jordbruksprodukter. Det är en viktig del i lönsamheten för jordbrukarna. När räntan sjunker, sjunker omkostnaderna för jordbrukets investeringar. Det är en viktig del för ökad lönsamhet inom jordbruket. Till detta kommer att realinkomsterna åter börjat öka i vårt land. Det i sin tur leder till ökad efterfrågan också på jordbrukets produkter. Det finns således starka samband mellan den ekonomiska politiken och livsmedelspolitiken. En stabil ekonomi, en ekonomi i balans, är en viktig förutsättning för en positiv utveckling också inom jordbruket. Överenskommelsen mellan parterna skall ses mot den bakgrunden. Men överenskommelsen är inte desto mindre ett uttryck för ett gemensamt ansvarstagande och ett viktigt led i inflationsbekämpningen. Tillsammans med de utfästelser som handelns organisationer gjort beträffande sin prissättning under 1986 innebär överenskommelsen att konsumentpriserna på jordbruksprisreglerade livsmedel kan hållas i stort sett oförändrade. För prissättningen efter den 16 november kommer överläggningar att upptas under hösten. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till propositionen och därmed till utskottsmajoritetens förslag i fråga om prisregleringen på jordbruksprodukter under regleringsåret 1986/87. I en rad socialdemokratiska motioner krävs åtgärder för att minska användningen av kemiska medel i jordbruket. Jag vill understryka hur viktiga dessa krav är för miljön. Vi har från socialdemokratins sida uppfattningen att kemikalieanvändningen i jordbruket måste minskas kraftigt. Vårt mål är att användningen av bekämpningsmedel skall halveras under den kommande femårsperioden. Jag hälsar med tillfredsställelse att även centern numera tycks vara beredd att ta denna fråga på allvar. Men arbetet är i full gång med att minska kemikalieanvändningen, och därför behövs inget tillkännagivande från riksdagens sida i denna fråga. I jordbruksutskottets betänkande tas också upp frågan om kostnadsansvaret för spannmålsöverskottet. Det är i huvudsak två frågor som behandlas: Dels ett ackumulerat underskott i svensk spannmålshandels kassa om 555 milj.kr., dels frågan om hur mycket pengar som från samhällets sida skall tillföras spannmålshandelns kassa för 1985 års överskottsproduktion. Det ackumulerade underskottet har sin grund i 1977 års jordbrukspolitiska beslut. I det beslutet föreskrev riksdagen att ansvaret för överskottskostnaderna på spannmålssidan skulle delas mellan näringen och samhället. Det statliga ansvaret skulle ta sikte på att neutralisera effekterna av låga världsmarknadspriser. Näringens ansvar skulle gälla om orsaken till underskottet var att hänföra till stora skördar. Om det kunde visas, sade riksdagen vidare, att ett underskott i regleringsekonomin uppkommit på grund av låga världsmarknadspriser skulle näringen ha rätt att påkalla överläggningar om finansieringen av underskottet. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982, hade statens jordbruksnämnd redovisat att underskottet i spannmålskassan vid utgången av regleringsåret 1982/83 skulle uppgå till ca 400 milj.kr. Någon begäran om överläggningar från jordbrukets sida hade då inte framförts till den dåvarande borgerliga regeringen. Vid prisöverläggningarna 1984 begärde jordbrukets företrädare att frågan om täckandet av underskottet skulle tas upp till diskussion. Statens jordbruksnämnds experter hade granskat underskottet och orsakerna till dess uppkomst. Expertrapporten visade att underskottet inte berodde på låga världsmarknadspriser. Jordbrukets företrädare begärde, när de fick del av rapporten, att samhället och näringen gemensamt skulle analysera den. Så blev också fallet. Prot. 1985/86:160 En särskild spannmålsgrupp tillsattes. Spannmålsgruppen kom inte till annan 3 juni 1986 slutsats än jordbruksnämndens experter. Underskottet berodde inte på låga världsmarknadspriser. Statens jordbruksnämnd, som fick möjlighet att yttra Reglering gy pyskerna IN § 5 På jordbruksproduksig över gruppens rapport, kom inte heller den till annan slutsats. Mot er: må bakgrund av detta — de samstämmiga expertutlåtandena om att underskottet i spannmålskassan icke berodde på låga världsmarknadspriser — ansåg regeringen att ytterligare överläggningar med näringen inte var påkallade utan beslöt att underskottet skulle täckas av näringen. Statens jordbruksnämnd fick i uppdrag att presentera en fyraårig amorteringsplan. Som ett led i årets prisöverläggningar beslöts att amorteringsplanen skulle sättas i kraft från den 1 juli 1987. Riksdagens konstitutionsutskott har i sitt betänkande 1985/86:25 granskat regeringens handlande i denna fråga. Utskottet har därvid konstaterat att ”regeringsbeslutet bygger på 1977 års jordbrukspolitiska beslut och på de föreliggande utredningarna. Eftersom underskottet i spannmålsregleringarna inte kan tillskrivas låga världsmarknadspriser har ytterligare överläggningar mellan staten och jordbruksnäringen inte varit påkallade. Utskottet finner därför inte anledning till någon kritik mot regeringens handläggning.” Detta blev också riksdagens beslut för en kort tid sedan. Det är mot bakgrund av detta något överraskande att jordbruksutskottet ånyo tar upp denna fråga. Utskottsmajoriteten säger dels att man inte tar ställning till frågan om underskottet i regleringsekonomin beror på låga världsmarknadspriser eller ej, dels att man inte tar ställning till frågan om regeringens handläggning av ärendet. Det har redan riksdagen gjort, säger man. Likväl anser man det både skäligt och i överensstämmelse med de utfästelser från statens sida som 1977 års beslut innebär att näringens begäran om överläggningar med staten skall prövas i en mer positiv anda än som hittills varit fallet. Det är en ganska fantastisk slutsats. Det underströks också av Arne Andersson i Ljung tidigare i dag. Han sade att det var tankeoreda och ovilja som låg bakom regeringens hantering. Enligt 1977 års riksdagsbeslut var låga världsmarknadspriser en förutsättning för att överläggningar skulle äga rum. Men utskottsmajoriteten vill ha överläggningar utan att man först tar ställning till om det varit låga världsmarknadspriser eller ej. På vilken grund kräver då utskottsmajoriteten överläggningar? Ja, svaret är att det inte finns någon grund för ett sådant krav, om man inte är beredd att ta ställning till om det är låga världsmarknadspriser som finns i bakgrunden. Det är däri, John Andersson, som utskottsmajoritetens tankeoreda ligger! Ni vill uppenbarligen att regeringen skall frångå 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Vidare har riksdagen nyligen sagt att regeringen handlat riktigt, då man inte har haft ytterligare överläggningar med näringen i frågan. Det är inte fråga om en formell granskning — det framgick av vad jag nyss citerade, Karl Erik Olsson! — utan det är fråga om ett konstaterande. Regeringen handlade nämligen rätt när den slog fast att det icke var låga världsmarknadspriser som låg bakom underskottets uppkomst. Riksdagen har därmed sagt detta. Men utskottsmajoriteten sätter sig över riksdagens nyligen fattade beslut. Enligt vår mening skall 1977 års beslut gälla. Eftersom låga världsmark 63 nadspriser icke är orsaken till underskottet i spannmålsekonomin, skall överläggningar självfallet inte heller äga rum. Jag yrkar mot bakgrund av detta bifall till reservation 1 som är fogad till utskottets betänkande och avslag på punkten 4 i utskottets hemställan. För ett år sedan beslöt riksdagen att samhället skulle svara för 40 90 av överskottskostnaderna för spannmålen vid normalskörd. Riksdagen beräknade att underskottet skulle uppgå till totalt 400 milj.kr., varför samhällets kostnader det första budgetåret skulle belöpa sig till 160 milj.kr. Samtidigt menade riksdagen att näringen hade ett ansvar för att åtgärder vidtogs, så att underskottet skulle komma att minska och det statliga ansvaret på sikt skulle upphöra. Riksdagen bedömde att för en femårsperiod skulle kostnaden för samhället uppgå till sammantaget 600 milj.kr. Den utveckling som ägt rum under det senaste året har så att säga ställt alla dessa kalkyler på kant. Priserna på världsmarknaden har rasat. Låt mig ta ett enda exempel. En svensk spannmålsproducent är tillförsäkrad ett pris på 1:23 kr. för ett kilo havre. På världsmarknaden betalar man 19 öre per kilo havre. Exportförlusten uppgår således till 1:04 kr. per kilo havre. Var och en inser att det är fullständigt omöjligt att fortsätta att producera som om ingenting hänt, när priserna är så pass låga. Jag skall be att få återkomma till detta. Prisutvecklingen på världsmarknaden har lett till att överskottskostnaderna är oerhört mycket högre än vad riksdagen för ett år sedan räknade med. Riksdagen har nu preciserat sitt ståndpunktstagande — samhällets ansvar skall omfatta 40 26 av de verkliga kostnaderna vid normalskörd. Normalskörd beräknades av livsmedelskommittén till en sådan nivå att överskottet skulle uppgå till 1 miljon ton. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till denna bedömning och menar att samhällets ansvar skall belöpa sig till 40 96 av de verkliga kostnaderna vid en försäljning på världsmarknaden av 1 miljon ton, dvs. vid normalskörd. De ytterligare medel, utöver de 160 milj.kr. som regeringen har ställt till förfogande för att täcka överskottsproduktionen och som erfordras för att täcka 40 96 av överskottet vid normalskörd, bör — som jordbruksministern har föreslagit — få täckas genom överskridande av anslaget för prisreglerande åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1985/86. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag i detta avseende. När det sedan gäller den mera långsiktiga utvecklingen delar utskottet regeringens uppfattning att åtgärder är nödvändiga för att minska produktionens omfattning. Det är tillfredsställande att regeringen har initierat en särskild arbetsgrupp, där även företrädare för näringen finns med och som har till uppgift att ta fram förslag om såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att uppnå balans mellan produktion och konsumtion. Detta är väsentligt därför att vårt prisregleringssystem bygger på en balans mellan det som produceras och det som konsumeras. Arbetsgruppen kommer inom kort att presentera sina förslag. Avsikten är att bestämmelserna i detta sammanhang skall kunna träda i kraft redan inför årets höstsådd. Därmed påverkas 1987 års skörd. Utskottsmajoriteten står också bakom regeringens förslag om att den inom ramen för prisregleringsmedel får fatta de beslut som kan komma att behövas för näringens produktionsanpassning och som kan föranledas av den översyn som den = Prot. 1985/86:160 särskilda arbetsgruppen utför. 3 juni 1986 I proposition 1985/86:166 behandlas också Norrlandsstödet. Martin Segerstedt kommer senare att uppehålla sig mera utförligt vid vår syn på denna viktiga fråga. Låt mig bara få säga några ord om de belopp som de borgerliga partierna och även vänsterpartiet kommunisterna här rör sig med. De har krävt en större uppräkning av detta stöd än den som regeringen redovisar. Moderata samlingspartiet vill satsa 65 milj.kr. utöver regeringens förslag, vänsterpartiet kommunisterna 115 milj.kr., folkpartiet 140 milj.kr. och centerpartiet 177 milj.kr. — Det kallar Arne Andersson i Ljung att noga räkna efter jordbruksnämndens modell. Låt mig bara konstatera att oenigheten således är total, inte bara när det gäller beloppens storlek utan uppenbarligen också i fråga om beräkningsgrunderna. Oenigheten är dessutom total när det gäller finansieringen av dessa extra påslag. Moderata samlingspartiet säger att den föreslagna ökningen av Norrlandsstödet gott och väl ryms inom ramen för ”föreslagna besparingar som inte tillgodoräknats oss i tidigare gjorda budgetsammanställningar. Vi har sålunda inte tidigare räknat med t.ex. de besparingar på 100 milj.kr. som det innebär att vi kräver att den produktionsanpassade belåningen för bostäder skall upphöra.” Detta är ett finansieringsförslag som innebär kraftigt ökade boendekostnader. Folkpartiet vill finansiera sin höjning av Norrlandsstödet bl.a. genom att på nytt aktualisera anslagsfrågor som riksdagen redan har tagit ställning till. Ett exempel på detta som folkpartiet tar fram är att partiet har yrkat avslag på regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 950 milj.kr. till Svenska Varv. Riksdagen avslog folkpartiets förslag. Nu vill partiet ta i anspråk det man kallar för en besparing, som alltså i realiteten inte finns, för att öka Norrlandsstödet. Centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna har samma syn på frågan om finansieringen. Inget av partierna lägger fram något förslag om finansiering av sina kostnadsökningar. Det är naturligtvis lätt att driva politik, om man ensidigt kan lägga fram förslag om kostnadsökningar utan att behöva ta någon som helst hänsyn till hur man skall finansiera sina förslag. Vi kan i denna fråga konstatera att det inte finns någon enighet mellan de partier som föreslår en utökning av Norrlandsstödet. Vänsterpartiet kommunisterna borde ha mycket svårt för att instämma i moderaternas förslag om att ökningen skall finansieras genom ökade boendekostnader. Folkpartiet framträder som galten Särimner. Först vill man använda pengar för att finansiera en sak, och sedan vill man använda samma pengar för att finansiera någonting annat. Det förfaringssättet väcker sannerligen ingen respekt. För kort tid sedan fattade riksdagen beslut om att de utgiftsökningar som man på olika områden ville genomföra skulle finansieras. Så lättsinnigt tar de borgerliga partierna och vänsterpartiet kommunisterna på riksdagens ställningstagande, att de inte på något sätt bryr sig om att leva upp till fattade beslut.

Med samma lättsinniga synsätt på behovet av finansieringen av reformer som kommer till uttryck i de borgerliga partiernas handlande i jordbruksutskottet skapade de ett gigantiskt underskott i den svenska budgeten. Det är detta underskott som är en av de främsta orsakerna till dagens svårigheter för det svenska jordbruket. Har ni ingenting lärt? Tror ni att ni genom ofinansierade reformer hjälper svenskt jordbruk? Nej, svenskt jordbruk behöver en stabil samhällsekonomi för att få en bättre situation. Svenskt jordbruk borde betacka sig för den sortens ofinansierad hjälp som ni nu vill ge. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 8 och avslag på utskottets hemställan i punkterna 12 och 13. På de punkter som jag inte har berört yrkar jag bifall till utskottets hemställan.